Herr talman! Justitieministern säger att upptäcktsrisk och därmed bestraffningsrisk inte minskar benägenheten att begå brott. Jag vill då peka på en specialinsats som polisen i Stockholm gjorde under sommaren 1988. Under tio nätter bevakade några tiotal poliser ett mindre område i city. Under denna korta tid greps nära 30 personer misstänkta för bl.a. skadegö Prot. 1988/89:51 relse, stöld, rån och misshandel. Till detta kom att 30 trafikbrott rapportera 17 januari 1989 des och att 20 minderåriga kördes hem eller till sociala myndigheter. Efter hand spreds ryktet om denna intensiva polisinsats i city, och det resulterade i att brottsligheten minskade kraftigt under tiden därefter, då människor fick klart för sig att polisen snabbt kunde vara på plats om brott begicks. När det gäller registrering håller jag med justitieministern om att åtgärder självfallet skall vidtas så fort man får reda på att barn eller ungdomar far illa. Men justitieministern måste väl ändå i rimlighetens namn hålla med om att det är lättare att vidta riktiga åtgärder mot en viss typ av brottslighet om man känner till den brottsligheten närmare.

Herr talman! Till Ingbritt Irhammar vill jag säga att förslaget om konfrontation mellan offer och brottsling är en idé som har prövats inom ramen för vissa brottsofferjourer, och jag kommer med intresse att följa hur de experimenten utvecklar sig. När det gäller förslaget att polisen skall besöka offren i samband med brott vet jag att polisen har ambitionen att i största möjliga utsträckning arbeta på det sättet. Det har ganska nyligen genomförts vissa lagjusteringar som ökar möjligheten att få målsägarbiträde och åklagare som biträder vid talan om skadestånd i bl.a. brottsmål. För att förebygga alla missförstånd vill jag säga till Jerry Martinger att avsikten med mitt påpekande inte var att säga att upptäcktsrisken inte har betydelse för benägenheten att begå brott. Vad jag reagerade mot var Jerry Martingers sätt att framställa det så att upptäcktsrisken var det huvudsakliga skälet för att människor avstod från brott. Upptäcktsrisken har givetvis betydelse för brottsbenägenheten.

Herr talman!

Birger Schlaug har mot bakgrund av annonskampanjen frågat statsministern om han — som Birger Schlaug uttrycker det — har för avsikt att stoppa militärens propaganda. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill inledningsvis beröra de statliga myndigheternas informationsverksamhet. 31 I slutet av 1960-talet konstaterades ökade krav på en allsidig och objektiv information till medborgarna om det allmännas verksamhet. År 1971 bildades därför nämnden för samhällsinformation med uppgift att verka för samordning av de offentliga organens informationsinsatser utifrån individens informationsbehov och i syfte att samhällets resurser för informationsverksamhet skulle utnyttjas effektivt. Nämnden avvecklades vid utgången av år 1981 med motiveringen att myndigheternas kompetens inom området byggts ut och att praktiskt taget alla myndigheter hade informationsansvariga tjänstemän.

Jag förmodar att det kan vara detta som Gudrun Schyman syftar på då hon i sin interpellation talar om en tyst överenskommelse. Något direkt förbud mot opinionsbildande information har dock inte utfärdats. I fråga om försvarsupplysning sägs i regleringsbrevet för myndigheterna inom försvarsdepartementets område att myndighet som lämnar information till allmänheten om sin verksamhet skall dels redovisa huvudpunkterna i säkerhetsoch försvarspolitiken, dels sina uppgifter och sin verksamhet inom ramen för den fastlagda säkerhetsoch försvarspolitiken. Personalens skyldigheter i fråga om att lämna försvarsinformation behandlas också i det s.k. tjänstereglementet för försvarsmakten . Där sägs bl.a. att försvarsinformationens ändamål är att sprida kunskap om vår säkerhetspolitik, om totalförsvaret samt om det militära försvaret och dess roll i totalförsvaret. Försvarsinformationen skall vidare skapa tillit till vårt försvar och våra försvarsmöjligheter. Försvarsinformationen skall utgå från de mål för säkerhetspolitiken som regering och riksdag har fastställt. Den skall inriktas på att belysa de uppgifter som regering och riksdag har lagt på försvarsmakten. Dessa riktlinjer måste naturligtvis också tillämpas på myndigheternas försvarsinformation. Att jag här relativt utförligt behandlat försvarsinformationen beror på att jag vill klargöra att förvarsinformation är en fullt legitim och önskvärd verksamhet för våra myndigheter. Den informationskampanj som överbefälhavaren nu genomför ger emellertid anledning till vissa överväganden. Jag vill inte påstå att kampanjen som helhet formellt strider mot de krav som är uppsatta för försvarsinformationen. När det gäller enskilda inslag i kampanjen, sedda mot bakgrund av tidpunkten för den, är jag dock något tveksam, eftersom det här tydligen har uppkommit en del missförstånd hos den allmänhet som kampanjen riktar sig till. Som svar på de konkreta frågor Gudrun Schyman och Birger Schlaug ställt vill jag säga att jag inte avser föreslå regeringen att vidta några åtgärder med anledning av de affischer och annonser som nu visats. Däremot avser jag att med överbefälhavaren ta upp vissa principiella frågor om försvarsmyndigheternas informationsverksamhet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern så mycket för svaret — 17 januari 1989 och för den grundliga genomgången av försvarsinformationsfrågan. Jag vet egentligen inte varför försvarsministern har gjort den, för jag har faktiskt inte på något sätt ifrågasatt de statliga myndigheternas legitima rätt att bedriva informationsverksamhet. Man kan naturligtivs ifrågasätta kostnaderna, särskilt i tider av sådan ekonomisk kris som försvaret — åtminstone enligt militärerna själva — befinner sig i. Enligt de efterforskningar som jag har gjort är kostnaden för informationsverksamheten för samtliga försvarsgrenar, dvs. försvarsstaben, arméstaben, marinstaben och flygstaben, totalt nästan 25 milj.kr. per år. En del av de pengarna går till information i samband med rekrytering, men den största delen går, såvitt jag har förstått, till att ge ut de olika stabernas egna tidningar. Jag måste erkänna att jag inte läser dem regelbundet, så jag kan inte uttala mig om informationsvärdet i dem, men om tonen är likadan i dessa tidningar som i den informationskampanj som har föranlett den här diskussionen, tycker jag att det finns all anledning att vara betänksam. Den särskilda informationskampanj som nu fått 3 milj.kr. i anslag, utöver det årliga anslag som försvarsstabens informationsavdelning annars har, är osmaklig på många sätt. Kampanjen sammanfaller i tiden med en försvarsdebatt som ensidigt propagerar för mer pengar till militären, där generaler och majorer fullkomligt dränker okritiska massmedia i mer eller mindre paranoida hotbilder, som beskriver ökade risker för isolerade fientliga angrepp på Sverige. I detta klimat tar militärer internationella nedrustningsförslag till intäkt för en ökad upprustning av det svenska försvaret! Samtidigt har världen inlett en ny avspänningsfas, som förmodligen har förutsättningar att bli mer djupgående och varaktig än någon tidigare. Medeldistansvapen skrotas, Sovjet gör ensidiga nedskärningar av sina konventionella styrkor och de internationella nedrustningsförhandlingarna har äntligen gett nytt hopp. Det naturliga i ett sådant läge vore förstås att regeringen, utifrån det förändrade internationella säkerhetspolitiska läget, gjorde en ordentlig översyn av de traditionella hotbilderna, innan den över huvud taget gav några ökade anslag till militiären, vare sig det gäller information eller annat. Det andra osmakliga i annonskampanjen är tonen. Vad betyder det egentligen när man säger att ”Varje land har en armé, sin egen eller någon annans.”? Vad betyder det egentligen när man säger att ”Sverige är fantastiskt — det finns det fler som tycker.”? Jo, enligt min mening betyder det att man vill framkalla fiendebilder, att försvarsstaben vill få oss att tro att fienden lurar runt knuten, står beredd vid våra gränser och tänker kasta sig över oss om vi inte ”visar tänderna”, dvs. om vi inte visar upp ett förstärkt militärt försvar. Det är en hotfull demagogi som uttrycker exakt den mentalitet som håller världens kapprustning i gång. Kampanjen har väckt anstöt på många håll. Militärer vid nedläggningshotade förband har reagerat av ekonomiska skäl och har dessutom påpekat för mig att det föreslagits att anslaget skall utgå under tre år, dvs. under ytterligare två år, och därmed kommer att belöpa sig till 9 milj.kr. En av mina frågor till försvarsministern är därför om detta är sant och om anslaget har beviljats. Också den allmänna opinionen har reagerat och bl.a. kanaliserat sina protester genom fredsrörelsens motkampanj, som resulterade i en helsidesannons i Expressen dagen före julafton. Jag kan försäkra försvarsministern att vartenda öre till den annonsen var bekostat av oss själva, inte av skattebetalarnas pengar. Såvitt jag kan förstå av interpellationssvaret har också försvarsministern reagerat. Sin vana trogen är han inte så tydlig och inte så mångordig i sin kritik, kanske beroende på tidigare erfarenheter — vad vet jag — men bakom beskedet att försvarsministern skall ”ta upp vissa principiella frågor om försvarsmyndigheternas informationsverksamhet” utgår jag ifrån att det döljs en äkta upprördhet över annonskampanjens utformning. Om inte, skulle jag vilja veta vad det är för frågor som försvarsministern då tänker ta upp i sina överläggningar med överbefälhavaren och vad de annars är föranledda av.

Herr talman! Också jag får tacka för svaret, och jag är lätt tillfredsställd över att försvarsministern är något irriterad på ÖB — det tycker jag mig kunna läsa ut mellan raderna — och över den miljonsatsning på annonser och annat där man fört ut ren militärpropaganda. Jag tycker också att det är bra att statsrådet skall ta itu med frågan, och jag ställer samma fråga som Gudrun Schyman tidigare framförde: Vad innebär det förhållandet att man skall ta upp diskussioner med ÖB? Det märkliga är att budgeten för denna enda annonskampanj är större än det civila försvarets hela informationsbudget. När skall det civila försvaret få några pengar för att informera om det sårbara samhälle som socialdemokrater och andra partier har byggt upp och vilka risker som detta för med sig? När jag tog del av kampanjen blev jag ganska beklämd. Nu pågår en intensiv period av nedrustning och avspänning, men svensk militär för kampanjer som kunde höra hemma i Sovjet eller USA under det kalla krigets dagar. Det är ganska nedslående. Jag tycker att ÖB visar en stor brist på omdöme. Jag har inget som helst förtroende för en militär ledning som kan bete sig så omoget, så omedvetet och så omdömeslöst som här har skett. Jag förstår att försvarsministern inte kan instämma med mig i denna kraftiga kritik, men han kanske gör det tyst. Nedrustning och fredsarbete borde faktiskt gälla också vårt land. Militären kostar varje dag 70 milj.kr., och nu vill den alltså ha mer pengar. För det ändamålet ägnar man sig åt kampanjer som dels är att anse som hets mot folkgrupp, dels håller samma moraliska och estetiska nivå som bilförsäljning eller något sådant. Det civila försvaret står i själva verket när det gäller att informera helt utan resurser. Överstyrelsen för civil beredskap har fråntagits medel efter den underbara natten mellan folkpartiet och socialdemokraterna då man ägnade sig åt att plocka över pengar från civilförsvaret till det militära försvaret. Man har också klart och tydligt beskrivit hur enormt sårbart vårt land är. När skall civilförsvaret få medel och resurser att föra ut sin syn i detta sammanhang, t.ex. 3 milj.kr., som militärens propagandakampanj kostade?

Prot. 1988/89:51 Herr talman! Jag vill bara göra någon kommentar till det som har 17januari 1989 redovisats här. 4 ; Om försvarets roll i den Vad jag ville säga med mitt svar var att det är betydelsefullt att den RE å S 2 då EN offentliga försvarsdeinformation som lämnas av myndigheterna också uppfattas som just informabaten tion. Uppenbarligen har ju den informationskampanj som försvarsstaben genomfört missuppfattats av vissa, och det är naturligtvis inte bra. Vårt försvar är ett hela folkets försvar, och det är ett förtroende som skall vårdas. Det framfördes också en fråga om hotbilderna. En översyn av hotbilder och säkerhetspolitik skall ju nu genomföras av den s.k. försvarskommittén, som regeringen har tillsatt. Av svaret framgår ju också att jag direkt med överbefälhavaren skall ta upp vissa principiella frågor om myndigheternas informationsverksamhet, och jag hoppas på tillgift från de båda deltagarna i debatten om jag vill föra den överläggningen direkt med överbefälhavaren.

Herr talman! Jag kan inte utan vidare säga att jag inte har någon som helst tilltro till försvarsministern. Jag är alldeles ny här i riksdagen och har inte så lång erfarenhet. Jag ställer naturligtvis mycket stora förhoppningar till de överläggningar som försvarsministern nu skall ha med ÖB, och jag hoppas också att försvarsministern därvid vidarebefordrar vad som som sägs av hans underlydande. När jag i en radiodebatt talade med den som på försvarsstaben var ansvarig för försvarskampanjen, var denne mycket förtjust över utformningen av kampanjen. Han var också oerhört förtjust över det väldiga gensvar som han tyckte sig ha fått från allmänheten. Han sade att folk verkligen hade hört av sig i mängd, och detta hade ökat intresset för försvaret oerhört mycket. Vi hade mycket olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut i denna fråga, och jag gläder mig åt att försvarsministerns bild är betydligt mera lik min än den ansvarige tjänstemannens. Jag skulle vilja ge försvarsministern ett tips inför de förestående överläggningarna, vid vilka jag inte kommer att ha förtroendet att få närvara. Jag antar att försvarsministern har sett en helsida i Dagens Nyheter som Industrigruppen JAS infört om att JAS Gripen lyfter Sverige och om att Sverige behöver visioner. Visionen i det sammanhanget gällde JAS-planet, vilket som vi alla vet kostar oerhört mycket pengar, inte ens är klart och dessutom bygger på tanken på export. Det är en i den politiska diskussionen nu mycket aktuell fråga. En kraftig fredsopinion i Sverige vänder sig emot export av krigsmateriel över huvud taget. En av undertecknarna av helsidan är Försvarets Fabriksverk, och bakom dem ligger statliga pengar. Jag har inte kontrollerat deras budget för information, men jag menar att denna helsida, som jag är säker på att försvarsministern har läst flera gånger, är en fantastisk partsinlaga. Det är inget tvivel om den saken. Jag skulle vilja skicka med den här helsidan till överläggningarna med ÖB med förhoppning om att också denna fråga kommer upp på dagordningen. I Övrigt får jag hoppas att jag får rapporter från överläggningarna, så att mitt förtroende för försvarsministern kan förbli obrutet.
Herr talman! Eftersom regeln har blivit den att man tar pengar från det civila försvaret och lägger på det militära, kan annonskampanjen ses också i det perspektivet. Här tar man ytterligare pengar från civilförsvaret och lägger över på det militära försvaret. Därför ställer jag till försvarsministern frågan om han är villig att öka informationsbudgeten också för den civila sidan. Den stora kris som vi i dag har gäller den civila delen av försvaret, sårbarheten osv. Till Gudrun Schyman vill jag bara säga att det inte är försvaret som har satt in annonsen utan militären.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att få länsstyrelserna att i sina älgjaktsbeslut följa intentionerna i riksdagens beslut om ny jaktlag. Efter riksdagens beslut om ny jaktlag har statens naturvårdsverk utfärdat en ny jaktkungörelse. Kungörelsen består av föreskrifter och allmänna råd om bl.a. registrering av licensområden för älgjakt. De allmänna råden bygger på uttalanden i lagens förarbeten. När det gäller egentligt licensområde, eller A-område, vill jag framhålla följande. I förarbetena till den nya jaktlagen framhålls vikten av att få till stånd ett system, som är dynamiskt i den meningen att en förbättrad samordning hela tiden skall eftersträvas för bildande av licensområden, vilka är tillräckligt stora för en s.k. produktionsanpassad jakt, dvs. en jakt som är anpassad till älgproduktionen på den mark som står till förfogande. Jordbruksutskottet har särskilt understrukit att ökade krav bör ställas på de egentliga licensområdenas storlek och arrondering. En s.k. produktionsanpassad avskjutning förutsätter att man fäller både vuxna djur och kalvar. Detta skall normalt återspeglas i tilldelningen för varje enskilt licensområde. Detta är emellertid inte möjligt i de minsta s.k. A-områdena, som bara kan tilldelas ett vuxet djur per år. Det är alltså en strävan att åstadkomma en produktionsanpassad avskjutning som, tillsammans med jaktlagens bestämmelse om att ett egentligt licensområde skall kunna tilldelas minst ett vuxet djur per år, utgör bakgrunden till naturvårdsverkets allmänna råd om vilka krav som bör ställas på sådana licensområden. När det sedan gäller de s.k. särskilda licensområdena, eller B-områdena, har riksdagen i fem punkter angett vissa principer, som bl.a. bör vara vägledande vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för en registrering. Länsstyrelsens beslut är emellertid också beroende av att andra villkor är uppfyllda, t.ex. att arealen inte är alltför liten. Ett beslut av en länsstyrelse att under en eller flera dagar endast tillåta kalvjakt inom B-områdena har kommit till för att kunna tillåta så lång jakttid som möjligt för dessa områden. Alternativet skulle ha varit en kortare jakttid Prot. 1988/89:51 med rätt att fälla endast ett vuxet djur. Denna utformning av tillståndet är ett 17 januari 1989 sätt att dels få till stånd något av en produktionsanpassad jakt även inom dessa områden, dels möjliggöra en förmånligare jakt för jakträttsinnehavaren. Sammanfattningsvis anser jag att jaktkungörelsen står i överensstämmelse med riksdagens beslut och innehåller de föreskrifter och allmänna råd som behövs för att länsstyrelserna i sina älgjaktsbeslut skall kunna följa intentionerna i riksdagens beslut om ny jaktlag. Några åtgärder av det slag Anna Wohlin-Andersson efterlyser behövs därför inte.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Tyvärr tycker jag att svaret är helt värdelöst. Jag har frågat jordbruksministern varför naturvårdsverkets råd och anvisningar kring den nya jaktlagen inte överensstämmer med riksdagsbeslutet. Statsrådet läser då innantill ur den försvarsskrift som naturvårdsverket gjort. Har inte jordbruksministern någon egen uppfattning i de här frågorna? Finns det ingen på departementet som kunde ha satt sig ned och jämfört riksdagsbeslutet och jaktlagen med naturvårdsverkets anvisningar? Låt mig nu ta Mats Hellströms svar bit för bit. Så här står det i svaret: ”Kungörelsen består av föreskrifter och allmänna råd om bl.a. registrering av licensområden för älgjakt. De allmänna råden bygger på uttalanden i lagens förarbeten.” Skall inte de allmänna råden bygga på vad riksdagen faktiskt beslöt, inte på uttalanden i förarbetena? Det är min första följdfråga till jordbruksministern. I svaret heter det vidare: ”Jordbruksutskottet har särskilt understrukit att ökade krav bör ställas på de egentliga licensområdenas storlek och arrondering.” Det är inte sant att jordbruksutskottet har talat för ökade arealkrav. I jaktlagens 33 § anges kravet vara en årlig avskjutning av ett vuxet djur. Naturvårdsverkets påstående att arealkravet för A-licens skall vara två djur är ett byråkratiskt påhitt utan stöd i gällande författning. Min andra följdfråga till jordbruksministern blir därför: Skall länsstyrelsen rätta sig efter riksdagsbeslutet och jaktlagen eller efter naturvårdsverkets egenhändigt tillverkade allmänna råd? Det vill jaktlaget där hemma ha svar på. I andra stycket på s. 2isvaret sägs om B-områdena: ”Länsstyrelsens beslut är emellertid också beroende av att andra villkor är uppfyllda, t.ex. att arealen inte är alltför liten.” Det finns endast ett arealkrav i riksdagsbeslutet, och det är att B-områdena inte skall vara mindre än 5 hektar. Den ena av de markägare som jag personligen känner till som fått avslag på sin ansökan om B-licens har 65 hektar, den andre har 75 hektar. Båda uppfyller klart punkt 4 i de särskilda villkoren, den förste dessutom klart punkt 2. Alltså strider avslagen direkt mot riksdagsbeslutet. Min tredje följdfråga blir därför: Vad anser jordbruksministern att de båda och andra i deras situation skall göra för att få sin rätt? I svaret fortsätter jordbruksministern: ”Ett beslut av en länsstyrelse att 37 under en eller flera dagar endast tillåta kalvjakt inom B-områdena har kommit till för att kunna tillåta så lång jakttid som möjligt för dessa områden.” Det är struntprat. Normen skall ju vara fem dagar valfritt djur. Tag nu t.ex. Kalmar län. Där beslöt länsstyrelsen att jägarna på B-områden, alternativt generella områden, fick jaga endast fyra dagar, fick jaga endast handjur och under två dagar endast kalv. Samtidigt ökar man tilldelningen till A områdena! Var finns överensstämmelsen med riksdagsbeslutet och jaktlagen? Det är min fjärde följdfråga till jordbruksministern. Hur skall de drabbade i det här fallet få rätt? Till sist säger jordbruksministern att han anser ”att jaktkungörelsen står i överensstämmelse med riksdagens beslut och innehåller de föreskrifter och allmänna råd som behövs för att länsstyrelserna i sina älgjaktsbeslut skall kunna följa intentionerna i riksdagens beslut om ny jaktlag”. Men de allmänna råden följer ju inte riksdagsbeslutet, och många länsstyrelser gör det inte heller! Tänker Mats Hellström verkligen inte göra någonting åt missförhållandena? Vem är det som bestämmer här i landet? Kan myndigheter så flagrant bryta mot riksdagsbeslut utan att det ansvariga statsrådet säger någonting annat än jaså?

Herr talman! Med anledning av det mycket märkliga svar som jordbruksministern här har lämnat tycker jag att det finns anledning att något erinra om bakgrunden till det riksdagsbeslut som vi fattade våren 1987 om bl.a. den framtida älgjakten. Riksdagen sade då bestämt nej till den hårda reglering av avskjutning på de mindre markerna som föreslogs i propositionen. I propositionen föreslogs att man endast skulle få skjuta kalv på de mindre markerna. Det fanns flera skäl till att riksdagen sade nej till detta. Ett av skälen var att Sverige är ett av världens älgtätaste länder. Ca 45 96 av älgstammen finns i vårt land. På den areal på vilken vi i Sverige skjuter 1 000 älgar skjuter man i Amerika drygt 11 älgar, i Ryssland knappt 6, i Norge 200 och i Finland 457. Ett annat mycket viktigt skäl var att många mindre markägare och marklösa jägare inte hade ekonomiska möjligheter att ansluta sig till de stora licensområden där man i fortsättningen bara skulle få fälla vuxet djur. Det, jordbruksministern, var det viktigaste skälet till att jag personligen engagerade mig så hårt för att få till stånd en ändring i det ursprungliga förslaget. Med en så tät älgstam som vi har i Sverige har vi råd att vara generösa mot de mindre markägarna och de marklösa. Det var mot den bakgrunden som riksdagen fattade beslut om att man under vissa omständigheter skulle få fälla ett vuxet eller valfritt djur även på de mindre markerna under en kort jakttid. De licensområden som vi beslutade om skulle då tillåta avskjutning av minst ett vuxet djur om året. Men som Anna Wohlin-Andersson säger gäller naturvårdsverkets anvisningar A-områden, och där skall man medge avskjutning av minst två älgar. Det strider alltså mot riksdagsbeslutet. På det sätt skapar man fler och fler B-områden, där man får avskjuta bara ett vuxet djur under en mycket kort och begränsad tid. Detta missgynnar konsekvent de mindre markområdena. Med andra ord: Dessa anvisningar innebär i realiteten att man bakvägen försöker införa de intentioner som fanns i den ursprungliga propositionen. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Sedan skall man hålla i minnet att de mindre markerna utgör en mycket liten del av den totala arealen. Vi skall inte tro att man på dessa mindre områden skjuter av full tilldelning varje år. Man skjuter en mycket liten procent av den tilldelning man får. De generellområden som vi diskuterade i samband med att vi fattade riksdagsbeslutet utgjorde endast 4 96 av den totala arealen, och man hade en avskjutning på 12 96 av tilldelningen. Med andra ord har det ingen som helst betydelse för älgstammens utveckling vilken avskjutning man har på dessa mindre områden. Därför är det alldeles fel att man genom anvisningar skärper reglerna för avskjutningen på de stora områdena, allra helst mot bakgrunden av att vi fortfarande enligt mångas uppfattning har för stor älgstam. Detta innebär att man i många av de här stora licensområdena inte har möjlighet att under den ordinarie jakttiden fälla det antal djur som man fått tilldelning på. Man begär i stället extra tilldelning, varför det har blivit mer och mer vanligt runt om i Sverige att man bedriver vinterjakt på älg, vilket enligt mitt sätt att se och många andras uppfattning är fullständigt vansinnigt. Här tvingas jägarna många gånger mot sin vilja att fälla djur som har ofödda foster i sig. Därför vill jag vädja till jordbruksministern att se till att de beslut som riksdagen och regeringen har fattat också tillämpas av de föreskrivande myndigheterna, naturvårdsverket och de olika länsstyrelserna.

Herr talman! Först vill jag framhålla för Anna Wohlin-Andersson vad inte minst jordbruksutskottet har sagt och att man inte bör citera bara andra i och för sig viktiga uppgifter. Skillnaden är ju den att Anna Wohlin-Andersson och Olle Östrand betonar en aspekt, medan riksdagsbeslutet handlar om två aspekter. Den ena är föreskriften att ett egentligt licensområde skall kunna tilldelas minst en vuxen älg per år. Den andra aspekten — och den är mycket viktig — är att vi skall ha en produktionsanpassad jakt, för att använda detta litet konstifika ord som dock brukas både av regeringen, av utskottet, i kammardebatten, av naturvårdsverket och av andra. Det innebär att man har en avskjutning, som är så stor att vi kan se till att älgstammen inte blir så omfattande att den åstadkommer stora skador på naturen och skogen, förorsakar trafikolyckor och annat. Det måste finnas en sådan balans, och det är det som ligger bakom tanken på produktionsanpassning. Detta framhävdes också mycket starkt i riksdagsbeslutet. Det är dessa två aspekter som man enligt riksdagsbeslutet måste betona, medan Anna Wohlin Andersson och även Olle Östrand betonar bara en av dessa aspekter. Vidare anser jag — och det sade jag i mitt svar på den fråga som Anna Wohlin-Andersson ställt till mig i interpellationen — att de allmänna råd och instruktioner som naturvårdsverket utarbetat överensstämmer med riksdagsbeslutet. Riksdagen har också i sitt beslut om jaktlagen utgått från att det är viktigt att lagen såvitt möjligt anpassas till lokala förhållanden. Det medför att det blir olikheter beroende på förutsättningarna i de olika delarna av landet. De olikheterna kan faktiskt vara någonting som man eftersträvar, eftersom man därigenom kan få en anpassning till lokala förhållanden. Att förhållandena är SKiItar pa Ounka nau, vore ICiaKUgt. Men getta memor ant man I viKa länsstyrelser kan komma fram till olika instruktioner. Det är också förutsett. Men det är inte min sak att här kommentera beslut av länsstyrelserna i enskilda fall. Det vore fel, vi har inte ministerstyre i det här landet, och det vet Anna Wohlin-Andersson också. Självfallet avser jag inte att kommentera beslut som länsstyrelser fattat i enskilda fall. Däremot är det naturligt att besluten i olika län kan komma att skilja sig något. Det är ingenting konstigt med det. I en så inflammerad fråga som älgjakten brukar vara är det nog klokt att man har litet lokala anpassningar.

Herr talman! Jordbruksministern sade att vi inte har något ministerstyre i det här landet. Det är riktigt, men en viss kunnighet i de frågor som departementet har att behandla tycker jag att vi har rätt att fordra. Det är inte fråga om vad jordbruksministern som person har för uppfattning om älgjakten. Det finns väldigt många olika uppfattningar i det sammanhanget. Det är i stället fråga om vad riksdagen faktiskt beslutat och vad naturvårdsverket sedan skriver. Riksdagen beslöt att det för ett A-område skulle räcka med en avskjutning av minst en vuxen älg. Naturvårdsverket har gjort om det till att det skall gå åt två älgar för att det skall få vara ett A-område. Dessa allmänna råd har gjort att områden uppe i Norrland på 100 eller 200 hektar har blivit utan A-licens. Detta står helt i strid med riksdagsbeslutet. Riksdagen beslöt att man skulle ha möjlighet att få B-licens, om de som jagade bredvid en i licensområdet sade ja. Men nu har naturvårdsverket gjort om det i sina allmänna råd och säger att alla som gränsar till sökandens jaktområde skall vara eniga på den här punkten. Det står det inte ett dugg om i riksdagsbeslutet. I ett av de fall jag tog upp har jägaren fått löfte av dem som finns bredvid honom. Han är till åren kommen och har aldrig varit med i någon jaktsamverkan. Ändå får han inte sin B-licens. I riksdagsbeslutet stod det att alla jägare som var med i jaktlaget skulle beredas plats i det nya licensområdet, om det nu var så att man gick in i licensområdet. Det beslöt riksdagen precis av det skäl som Olle Östrand drog upp, nämligen att man ville slå vakt om de marklösa jägarnas möjlighet att jaga. Det har naturvårdsverket gjort om till att när det gäller antalet jägare som skall beredas plats i en ny jaktgemenskap bör sökanden inte ställa oskäliga krav i syfte att slippa ett samgående. Vad är ”oskäliga krav”? Är det min son, min man eller min måg, och var går gränsen någonstans? Det skall inte naturvårdsverket lägga sig i. Det står att alla som varit med i jaktgemenskapen skall vara med. Och hur skall man kunna få rätt, när man överklagar till samma verk som utfärdat de felaktiga anvisningarna och när landets jordbruksminister, som har det högsta ansvaret för jakten, säger att han inte tänker göra någonting åt de felaktiga anvisningarna? Jag måste faktiskt ha ett svar på den frågan. olika på olika håll är inte någonting konstigt. Det är tvärtom någonting som är ganska bra. Att ha en hård central modell i frågor, där förhållandena
Herr talman! Jag måste återkomma, jordbruksministern, till det faktum att riksdagen har fattat ett beslut om hur den framtida älgjakten skall bedrivas. Det är då naturligt för oss ledamöter att de föreskrivande myndigheterna skall utfärda anvisningar som stämmer överens med riksdagsbeslutet. Jag håller fullständigt med Anna Wohlin-Andersson i det fallet. Faktum är att man inte har gjort det. Man har gått ifrån riksdagsbeslutet genom att man har utfärdat regler som ensidigt gynnar älgjakten inom de större områdena på de mindre områdenas bekostnad. Det strider emot det riksdagsbeslut vi har fattat. Jag kan inte komma till någon annan uppfattning. Det talas mycket om — jordbruksministern var också inne på det — produktionsanpassad älgjakt. Det låter mycket fint. Följden av att man stryper jakten på de mindre områdena kommer emellertid att bli att man måste skjuta desto mer på de större områdena. Det kommer därigenom att bli mer och mer vanligt att framför allt de stora skogsbolagen lägger in om extra tilldelning under vinterhalvåret. Vid den tiden har tjuren fällt sina horn. Det finns då inga älgar som har horn, och man kommer således att skjuta ”över en kam”. Jag frågar mig då vad det är för typ av produktionsanpassad älgjakt. Nej, jordbruksministern, med den täta älgstam vi har i dag och mot bakgrund av det riksdagsbeslut vi har fattat borde man uppmana de föreskrivande myndigheterna att utfärda regler och anvisningar som stämmer överens med riksdagsbeslutet. Till sist tycker jag att detta än en gång bevisar felet med den organisation vi har när det gäller jakt. Vi har jaktvårdskonsulenter ute på länsstyrelserna, som är avlönade av Svenska jägareförbundet. Det är den enda expertis som länsstyrelserna har att tillgå. Vilken Jägareförbundets uppfattning om den framtida älgjakten är, det har jag fullständigt klart för mig. Det är naturligt att jaktvårdskonsulenterna ute i länen kanske mera sneglar på Jägareförbundets uppfattning än på riksdagsbeslutet.
Herr talman! Jag är förvånad över det tonläge som Anna Wohlin Andersson använder. Jag har dock varit med i riksdagen sedan 1969 och vet vilka inflammationer som älgjakten ibland brukar åstadkomma i debatten. Jag vill ändock understryka att Anna Wohlin-Andersson bara talar om en del av riksdagsbeslutet. Riksdagsbeslutet handlar också om produktionsanpassad avskjutning. Det betyder att det normalt även måste skjutas kalvar. Talar man om att minst ett vuxendjur skall skjutas, måste det i normalfallet också innebära att en kalv skall skjutas, om vi inte skall få en älgstam som kommer att orsaka skador av olika slag. Det gäller skador på trafiken, skador i form av trafikolyckor och skador i skog och natur. Detta leder kanske till att helt andra inflammationer än sådana som tycks föreligga här i kammaren just nu kommer att uttryckas i den allmänna debatten. Det är detta som har lett fram till naturvårdsverkets råd och även till den lokala anpassning som rimligen bör medföra att det kommer att bli litet olika på olika håll i landet. Det måste bli så, eftersom betingelserna är så skilda. Jag har svarat på den fråga som ställdes. Frågan gällde om jag anser att dessa föreskrifter står i strid med riksdagsbeslutet. Det anser jag inte att de gör.
Herr talman! Jag vet inte hur man skall bära sig åt för att få jordbruksministern att förstå att de allmänna råden står i strid med riksdagsbeslutet — och detta trots att man läser innantill ur både det ena och det andra. Jordbruksministern säger att riksdagen har talat om produktionsanpassad jakt. Riksdagen har i så fall själv dragit sin slutsats av detta tal genom att ”spika” vilka möjligheter de mindre jägarna skall ha för att kunna få fortsätta att jaga på sina generellmarker, alternativt B-licensområden. Ett statligt verk skall inte i efterhand gå in och korrigera ett riksdagsbeslut, därför att det tycker att beslutet inte var precis sådant som verket hade tänkt sig. Det måste vara fullständigt fel. Vi har fattat det här beslutet — precis som Olle Östrand säger — för de marklösa jägarnas skull, men också för att slippa allt det elände och alla de konflikter som uppstår när man tvingar in folk i samma licensområde. Det är egentligen mycket dumt att tala om produktionsanpassad jakt. Ingen vet ju om älgen har ätit sig mätt på min havre eller på grannens skog. Jag kan ha 10 tunnland havre, och den kan älgen äta sig mätt på. Min granne kan ett år ha 100 tunnland nyplanterad skog, och den kanske älgen låter bli det året. Det är ingen som vet det. Om riksdagen talade om produktionsanpassad jakt, så drog riksdagen konsekvensen av sitt tal och slog fast hur många djur av olika storlekar man skall skjuta. Det kan inte under några omständigheter vara rimligt att ett statligt verk sedan sätter sig över riksdagsbeslutet. Det är sant att jordbruksministern har svarat på min fråga genom att säga att han inte tänker göra någonting åt saken. Det är också sant att jag är upprörd. Jag är väldigt upprörd över det svaret eftersom jag inte förstår hur dessa människor skall få sin rätt. De får den inte av naturvårdsverket som har utfärdat de felaktiga anvisningarna och de får den inte av landets jordbruksminister.

Herr talman! Bo Lundgren har mot bakgrund av ett uppmärksammat fall, där en skattskyldig eftertaxerats på grund av att han oriktigt fått avdrag för ökade levnadskostnader, frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag om ändringar i taxeringslagen så att reglerna om eftertaxering inte kan tillämpas på sätt som i det aktuella fallet. Som jag nämnt i tidigare sammanhang är jag medveten om att de nuvarande reglerna om beskattning av traktamentsersättningar och de därmed sammanhängande bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader kan upplevas som svåröverskådliga och krångliga för den enskilde. Utredningen om reformerad inkomstbeskattning ser därför över dessa bestämmelser. För att de uppgifter som de enskilda lämnar i självdeklarationerna skall kunna läggas till grund för riktiga taxeringsbeslut måste det kravet gälla att uppgifterna skall vara korrekta och fullständiga. Om en felaktig eller ofullständig uppgift lett till en för låg beskattning bör rättelse få göras genom eftertaxering. Att en enskild inte inser att en uppgift är felaktig eller ofullständig beroende på att han inte tillräckligt väl känner till skattelagstiftningen bör enligt min mening inte heller i fortsättningen hindra att rättelse görs så att beskattningsresultatet blir riktigt. En annan ordning skulle undergräva förutsättningarna för en likformig och rättvis taxering. Jag anser därför att de nuvarande eftertaxeringsreglerna bör kvarstå i princip oförändrade. Vad man kan beklaga i det speciella fall Bo Lundgren refererar till är att inte samtliga de skattskyldiga som berördes av den revision som låg till grund för eftertaxeringen har behandlats på ett likformigt sätt. Det finns emellertid goda skäl att anta att samordningen skattemyndigheter emellan är bättre nu efter de organisatoriska reformer som genomförts inom området. Ett av syftena med omorganisationen har varit att förbättra förutsättningarna för en likabehandling av de skattskyldiga.

Herr talman! Det bör först noteras att det är andra gången som detta taxeringsärende diskuteras i riksdagen. Vid det förra meningsutbytet — som i och för sig inte ägde rum med Bo Lundgren, utan med en annan ledamot av kammaren — klargjordes att målet har behandlats av kammarrätten, som kom till samma slutsats som länsrätten. Målet har också förts upp till regeringsrätten, som dock vägrade prövningstillstånd. Det råder således ingen tvekan om att utslaget av länsrätten i Kalmar län har stöd i den lagstiftning som domstolarna tolkar.

Det Bo Lundgren begär är någonting som jag inte förstår hur man på ett rimligt sätt skall kunna utforma i lagstiftningen. Bo Lundgren kan inte gärna mena att lagstiftningens innebörd skall vara att varje deklarant som har lämnat en oriktig eller ofullständig uppgift, och säger att det beror på att han inte känner till hur skattelagstiftningen är konstruerad, skall få den uppgiften godtagen av skattemyndigheterna. Lagstiftningen skulle då ha en mer subtil utformning, som innebär att felaktiga eller ofullständiga uppgifter kunde 53 medföra frihet från eftertaxering, i fall där det är svårt att känna till lagstiftningens konstruktion eller där tillämpningen av reglerna beror på praxis utformad av våra skattedomstolar. Deklarationen skulle då, även om den är felaktig, egentligen godkännas i det skick den är, om deklaranten hävdar att han inte begrep sig på praxis i domstolen. Det är möjligt att min fattningsförmåga, särskilt så här tidigt på morgonen, är dålig. Men jag förstår inte hur vi skall kunna utforma en lagstiftning som inte skapar oerhört mycket mannamån och ger stort utrymme för de fiffiga och förslagna att lämna in oriktiga deklarationer och den vägen undandra sig skatt som andra därmed får betala. Jag tycker att Bo Lundgrens upprördhet över effekten i det enskilda fallet är berättigad, och jag kan också känna den. Men jag ser inte hur vi lagstiftningsvägen kan lösa detta. Det är också en fråga om hur våra domstolar behandlar varje enskilt fall, och det är jag av grundlag förhindrad att uttala mig om. Det bör inte heller Bo Lundgren göra, om jag skall vara alldeles uppriktig. Hur vi lagstiftningsvägen skall kunna lösa denna typ av problem övergår mitt enkla förstånd.

Herr talman! Skattemyndigheterna är inte tvugna att göra eftertaxering, även om man efter ett tag finner att oriktiga uppgifter har lämnats i en deklaration. Man har alltså utrymme för en prövning av huruvida en eftertaxering fyller något vettigt syfte. Jag har haft överläggningar med riksskatteverkets leding och cheferna för de nya länsskattemyndigheterna, de regionala skattemyndigheter som infördes för några år sedan. Jag gjorde då det uttalandet till dem att grundprincipen borde vara att man avstod från eftertaxering där denna enbart avsåg att riva upp tidigare taxeringar och där det var uppenbart att den "skattskyldige icke skulle komma att fortsätta lämna oriktiga uppgifter. Det gäller alltså fall där det enbart är fråga om att korrigera redan gjorda taxeringar, som inte har någon betydelse för framtida taxeringar av den skattskyldige. Jag kan gärna sprida detta här. Jag säger inte detta för att framhålla mina egna insatser. De är säkert mycket blygsamma. Jag vill dock framhålla att lagstiftningen, förvaltningslagen, ger utrymme och möjlighet för taxeringsnämnd och länsskattemyndighet att avstå från eftertaxering, där man anser att resultatet blir uppenbart obilligt och där det ur statens, det allmännas synpunkt inte syftar till att för framtiden åstadkomma mer riktiga taxeringar utan enbart är en retroaktivt verkande åtgärd. Jag föreställer mig att det samtalet möjligen kan komma att återspegla en framtida hantering av liknande ärenden.

Herr talman! Jag förbehåller mig faktiskt rätten att uttrycka åsikter och uppfattningar om innebörden av både grundlag och allmän lag stiftad av riksdagen. Vad jag pekade på inför dessa förvaltningschefer var det utrymme förvaltningslagen ger att använda sig av sunt förnuft. Det behövs inga riksdagsbeslut för att peka på en så självklar sak. Herr talman! Låt mig nu, när Bo Lundgren om igen viftar med det förfärligaste av alla hot, nämligen konstitutionsutskottet och dess ledamot Björck, säga att jag icke rädes konstitutionsutskottet i denna fråga. Släpa mig gärna inför detta utskott! Men om ett statsråd icke har möjlighet att för förvaltningsmyndigheter peka på ett utrymme att tolka lagen med förnuft och känsla, har riksdagen helt missförstått regeringens ansvar som exekutiv myndighet i detta land.

Herr talman! Först vill jag hälsa Margot Wallström välkommen till de regeringsuppgifter hon har och tacka för svaret. Margot Wallström har gett en rad intressanta intervjuer om de kyrkliga frågor som är en del av hennes ansvarsområde. Särskilt uppmärksammad blev en intervju i Svensk pastoraltidskrift. Jag skall citera ett avsnitt: ”SPT: Lägger man sig i det även i kyrkor som inte har med staten att göra alls? De får ju statsbidrag för vissa verksamheter och det har funnits tendenser att variera dessa bidrag efter hur de olika kyrkorna tillämpar jämställdheten. Där är det den enda möjligheten, men i Svenska kyrkan, som Du har ansvar för, kan man ju gå in med lagstiftning. MW: Lagstiftningen måste ju gälla även frikyrkorna. En lagstiftning om jämställdhet kan ju inte någon vara undantagen från, så ser jag det inte. Finns det en sådan lagstiftning kan inte några vara laglösa. SPT: Pingströrelsen och katolska kyrkan har ju inga kvinnliga pastorer och präster. MW: Det är väl något man skall se på. Jämställdhet måste ju gälla överallt. 57 Prot. 1988/89:52 SPT: Hör det till Ditt revir att gå in och försöka åstadkomma kvinnliga 18 januari 1989 katolska präster i Sverige, när den katolska kyrkan i övrigt inte har det? mA fänam. dv MW: Jag vet inte, jag har inte stött på det ännu. SPT: Men Du har den principiella uppfattningen att ingen sådan gräns finns? MW: Jag säger att det är svårt att dra den här gränsen, att säga något entydigt, man kommer alltid till svåra avvägningar. Men jag måste säga bestämt, att när det gäller lagstiftning om t.ex. jämställdhet kan inte vissa vara undantagna.” Herr talman! Mitt intryck av intervjun är att Margot Wallström fått de kyrkliga frågorna om bakfoten. Staten har anledning att syssla med svenska kyrkan därför att den fortfarande är en kyrka av statskyrkokaraktär. Staten har däremot ingen anledning att lägga sig i hur pingströrelsen eller den romerskkatolska kyrkan utformar sin trosövertygelse eller sin ämbetssyn. Av svaret på min interpellation framgår att Margot Wallström numera inser detta. Det är naturligtvis riktigt att jämställdhetsdebatten kan påverka opinionerna även inom de trossamfund som står fria i förhållande till staten. På samma sätt kan en förskjutning av de teologiska perspektiven ske inom dessa samfund, men det är inte någon angelägenhet för staten. Däremot kommer en kyrkominister inte undan sitt ansvar för den kyrka som är knuten till staten och vars liv och verksamhet fortfarande i väsentliga avseenden är statligt reglerad.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 Nu tycks det socialdemokratiska partiprogrammet vara helt borglömt och handlingskraften bortblåst. Arvet från Alva Myrdal är förspillt. Men si, då tar kyrkomötet ett initiativ. I motioner av socialdemokrater, moderater och folkpartister efterlyste man vid 1988 års kyrkomöte en utredning av finansieringen av svenska kykans verksamhet efter en förändring av relationerna mellan staten och kyrkan. Kyrkolagsutskottet redovisade i sitt betänkande vilka utredningsinsatser som gjorts angående stat-kyrkarelationerna sedan 1958, speciellt vilket utredningsmaterial som finns om svenska kyrkans ekonomi och om kyrkans rättsliga förhållanden. Utskottet framhöll att en ny utredning, mot bakgrund av att det tidigare utredningsmaterialet är omfattande, bör inriktas på praktiska och tekniska frågor och ej ta upp ideologiska spörsmål. Efter en avvägning av olika alternativ stannade utskottet för att begära en statlig utredning av expertkaraktär för att närmare klargöra svenska kyrkans ekonomiska och rättsliga förhållanden och med möjligheter för svenska kyrkan att följa arbetet i utredningen. Kyrkomötet beslöt enligt utskottets förslag att i skrivelse till regeringen begära en sådan utredning. Med tillfredsställelse kan jag notera att svenska kyrkans högsta beslutande 58 organ, kyrkomötet, i stort sett enhälligt har begärt denna utredning. Det är naturligt att man inom svenska kyrkan behöver detta faktamaterial innan Prot. 1988/89:52 man kan ta slutlig ställning till huruvida kyrkan skall ta det initiativ som 18 januari 1989 regeringen efterlyst för att ta upp nya förhandlingar mellan staten och Om förhållandet mel svenska kyrkan om andra och friare relationer än de som i dag gäller. Lgr å . : re lan staten och svenska Då blir min fråga till kyrkoministern: När avser regeringen att tillsätta kyrkan, m.m. denna utredning?

Herr talman! Först vill jag hälsa statsrådet Margot Wallström välkommen som kyrkominister och önska henne god fortsättning i det viktiga arbetet. Jag har tidigare i riksdagen inte haft tillfälle att uttrycka detta. Därefter övergår jag till statsrådets svar på interpellationen om förhållandet mellan staten och kyrkan. Svaret är, enligt min mening, mycket tillfredsställande när det gäller den inriktning som statsrådet vill ge regeringens kyrkopolitik under de närmaste åren. I svaret betonas särskilt att initiativ till eventuella ändringar bör komma från kyrkan själv. De reformer som genomförts har, som statsrådet påpekat, inneburit att alltmer av beslutsfattandet på det kyrkliga området ligger på kyrkliga myndigheter och organ. Kyrkomötet behandlade i augusti 1988 några kyrka-stat-motioner, och man nådde bred enighet om att hos regeringen begära en statlig expertutredning med inriktning på att närmare klargöra svenska kyrkans ekonomiska och rättsliga förhållanden. Det var inte alls tänkt att denna utredning skulle ses som ett kyrkans initiativ i kyrka-stat-frågan, utan som en anhållan om att få ett bättre underlag för det fortsatta reformarbetet på det kyrkliga området. Alla parter och intressen borde vinna på detta. Statsrådet har inte i sitt svar nämnt någonting om kyrkomötets anhållan. Kan jag möjligen få besked om regeringens avsikt beträffande denna anhållan? Inriktningen och andan har under hela 80-talet handlat om samverkan. Det är en samverkan som har etablerats mellan statsmakten och svenska kyrkan. Detta har legat till grund för de stora reformerna under 80-talet. Samma samverkansanda möter oss enligt min mening i kyrkoministerns interpellationssvar. Det kan inte vara interpellantens avsikt — om jag så går över till medlemskapsfrågan — att riksdagen skulle uttala som sin mening att svenska kyrkan skall ändra sina medlemskapsförhållanden. Medlemskapsfrågan skall ju bestämmas av riksdagen i samråd med kyrkomötet. I en så stor och viktig fråga som den om kyrkotillhörigheten bör väl om något samverkanslinjen gälla. Det bör också vara kyrkan själv som tar initiativ i de viktiga frågor som gäller kyrkan. För att genomföra större reformer på kyrkoområdet bör man nå bred enighet både inom kyrkan och mellan de politiska partierna. Jag ser med stor tillfredsställelse att denna samverkansanda och detta ansvar genomsyrar statsrådets interpellationssvar.

Herr talman! Liksom Jan-Erik Wikström och Stina Eliasson vill också jag hälsa statsrådet välkommen. Vi behöver en aktiv och kunnig kyrkominister i 59 Prot. 1988/89:52 dessa för många människor i Sverige så viktiga frågor. Jag tycker att 18 januari 1989 statsrådets svar på Jan-Erik Wikströms frågor är tillfredsställande. De är återhållsamt och, som jag ser det, korrekt formulerade — då tänker jag på det 3 Relationerna mellan kyrka och stat är en svår och komplicerad fråga. De kyrkan, m.m. av oss som följt frågan nära de senaste 30 åren vet att vi sedan 1958 har utrett frågan, att kyrkans organ och staten har varit starkt involverade i olika utredningar och ställningstaganden och att kyrkan vid ett flertal tillfällen har fått ta ställning till förslag, mest uppmärksammat 1972 och 1978. Man kan tolka remissvaren på olika sätt, och det har vi gjort. Man kan ändå konstatera att betydande grupper inom svenska kyrkan velat vänta med att genomföra åtgärder på de föreslagna villkoren. Några av dem som finns här i salen har deltagit i kyrkomötets ställningstagande 1979 och senare när kyrkan har sagt nej till framförda skilsmässoförslag. Däremot har kyrkan aldrig sagt nej till, som jag tolkar det, att få en friare ställning. I denna kammare beslöt vi så sent som i december att göra en omfattande förändring inom kyrkomusiken. Som statsrådet sade i sitt svar kommer vi under 1989 att få en rad olika åtgärder flyttade från statliga till kyrkliga organ. Det är en utveckling som jag som aktiv inom kyrkan hälsar med stor tillfredsställelse och som det uppenbarligen finns mycket bred majoritet kring. Då återstår frågan om vi här i riksdagen skall ta initiativ eller om statsrådet skall ta initiativ för att skynda på den frigörelse som Jan-Erik Wikström efterlyser. Här menar jag att statsrådets svar är återhållsamt och korrekt. Det är rimligt att inte ta initiativ nu, mot den bakgrund som vi skapat sedan 1979 med en mycket omfattande inomkyrklig reformering, med det nya kyrkomötet, med den etablerade centralstyrelsen och med den samordnande rikskyrkliga stiftelsen. Detta är så mycket mer viktigt och angeläget att slå fast som kyrkomötet i denna sal i augusti skall behandla förslaget om dop och kyrkotillhörighet, det som vi förut kallade dop och medlemskap. Det är detta som realiter avgör relationerna mellan staten och kyrkan. Det är, som statsrådet säger, inskrivet i grundlagen att en ändring av medlemskapet i svenska kyrkan inte kan göras utan kyrkomötets samtycke. Eftersom all annan kyrklig lagstiftning är formulerad så att kyrkomötet skall yttra sig men att riksdagen fattar besluten, är formuleringen om samtycke oerhört viktig. Det är med andra ord kyrkomötet som avgör i vad mån man skall ändra medlemskapsförhållandena. Jag menar att det är ett formellt skäl, vid sidan av de sakliga skäl som bl.a. Stina Eliasson påpekade, till att man rimligen skall skapa bredaste möjliga enighet om kyrkan skulle önska en förändring av relationerna. Här har Jan-Erik Wikström, Stina Eliasson och jag delade meningar. Frågan är om det inte är en styrka att man inom samhället och inom kyrkan ser litet olika på dessa frågor och tar hänsyn till varandra. De senaste 30 åren har präglats av att man har tagit hänsyn till en stark kyrklig opinion som sagt att vi icke skall gå in för en skilsmässa och hänsyn till en opinion som sagt att kyrkan bör få en gentemot staten allt friare ställning. Detta är alltså en syntes av de olika åsikterna som kommit fram. Med detta har jag velat markera att jag tycker att det svar som statsrådet 60 gett på Jan-Erik Wikströms frågor är bra. Detta gäller det första avsnittet. När det gäller det andra är jag liksom Jan-Erik Wikström mera tveksam. Prot. 1988/89:52 Jag tror att vi från samhällets sida — vi alla här representerar samhället — skall 18 januari 1989 ha mycket stor respekt för de enskilda samfunden. Det känns från mina utgångspunkter närmast orimligt att samhällets företrädare skulle ge sig in och bestämma eller påverka hur t.ex. katolska kyrkan skall se på sitt prästämbete.

Herr talman! Låt mig först få instämma i välkomsthälsandet. Också jag tycker att Margot Wallström avgivit ett väl avvägt svar på Jan-Erik Wikströms interpellation. Jan-Erik Wikström och folkpartiet vill skilja staten och kyrkan. Man talar försåtligt om att man vill ge ökad frihet åt svenska kyrkan. Vad är det för frigörelse och för vem? Jag vill påstå att risken är väldigt stor att de allra flesta skulle förlora på den s.k. frigörelsen. Vad är det som gör — det är egentligen min stora fråga till Jan-Erik Wikström — att en aktiv missionsförbundare har ett så stort intresse för ett annat samfunds förhållande till staten? Varför ägnar sig inte Jan-Erik Wikström mera åt frågan om hur de olika samfunden med sina särarter bättre skall kunna fungera som delar av Kristi kyrka för att vi tillsammans skall kunna nå människor med evangeliet? Det är ändå den gemensamma uppgiften för oss kristna. Att vi har olika organisationer och olika samfund kanhända ökar slagkraften. Vilket samfund kan för övrigt ta på sig uppgiften att finnas till för människorna i landet i dess helhet, om uppgörelsen mellan staten och svenska kyrkan rivs upp? Det är egentligen den avgörande frågan för oss kristna. Hur kan alltså budskapet föras vidare om inte svenska kyrkan finns? Utvecklingen inom de fria samfunden — och det beklagar jag— ger ingen anledning att känna trygghet för att människorna skulle nås av evangeliet. När det sedan gäller dopfrågan vill jag rikta en vädjan till alla att låta svenska kyrkan arbeta med den här djupt allvarliga och för alla mycket viktiga frågan. Det är en svår fråga, och det finns olika meningsinriktningar. Det som skulle vara det allra sämsta i det avseendet vore om det kom pekpinnar från riksdagen. Låt svenska kyrkan få den tid som behövs. Det kan hända att det tar längre tid än till kommande kyrkomöte innan den frågan kan vara mogen att behandlas av kyrkomötet. Jag menar att det inte är till någon skada. Det väsentliga är att kyrkan själv först får gå igenom frågan ordentligt.

Herr talman! Det här skulle ha kunnat bli en ideologisk debatt. Det var så på Alva Myrdals tid. Men jag ger nästan upp hoppet när jag hör Anders Svärd tala. Han, en varm statskyrkoanhängare, kommer plötsligt och frågar varför jag som missionsförbundare sysslar med dessa frågor. Jag har inga som helst förhoppningar om att Anders Svärd skulle kunna föra en principiell debatt i denna fråga. Till statsrådet Wallström vill jag säga att jag tycker att det är utmärkt att direktiven är färdiga. Det är på det sättet vi närmast kan påskynda att få ett nytt material som kyrkomötet så småningom kan ta ställning till. Det är klart att det känns underligt när man tänker tillbaka på när Alva Myrdal drev dessa frågor med passion och engagemang — jag var faktiskt med redan på den tiden — med utgångspunkt i partiets principiella uppfattning, men också för att hon ansåg att det var bäst för svenska kyrkan. I dag är ideologin borta, och passiviteten och håglösheten präglar. Det är väl så med många av dessa frågor i dag i Sverige, att det inte får bli för mycket principer eller ideologier. Det skall vara ett allmänt utslätande. Det passar säkert centern i denna fråga. Jag förstår att Stina Eliasson är förtjust. Göran Åstrand har i alla fall insett att man måste vara så principiell att man klargör att det är på speciella grunder som vi i riksdagen sysslar med svenska kyrkan. Jag skulle vilja i all vänlighet och utan ironi ge ett råd till statsrådet Margot Wallström. Ta gärna upp frågan om jämställdheten i katolska kyrkan när påven kommer hit. Jag tror nämligen att han har intresse av principfrågor, och han har nog en hel del att säga i detta avseende. Fråga också påven hur han ser principiellt på relationerna mellan stat och kyrka i Sverige. Det kan då bli meningsfulla samtal mellan regeringen och påven. Vår nye talman har efterlyst ökat engagemang i riksdagen. Jag är glad att när man ställer en enkel interpellation drar man med sig en handfull andra talare. Jag tycker att det är utmärkt. Jag tror att vi måste återkomma till denna fråga ofta. Det verkar som om åtskilliga ledamöter är oklara redan över varför vi i riksdagen tvingas syssla med dessa frågor. Om man, Anders Svärd, har ett statskyrkosystem, har även en riksdagsman som tillhör ett annat samfund rätt och skyldighet att syssla med dessa frågor.

Herr talman! Jag har inte ifrågasatt Jan-Erik Wikströms rätt att ta upp frågan. Jag har dristat mig till — fult kanske, men ändå — att påminna om att Jan-Erik Wikström är missionsförbundare och att jag tillhör svenska kyrkan. Jag tycker att vi i första hand skall diskutera hur vi skall bli slagkraftigare som kristna samfund. Detta är inget ifrågasättande av rätten, utan det är en fråga om vad som borde prioriteras i våra gemensamma ansträngningar i detta korta liv. Jag tolkar Jan-Erik Wikström så, att om man tycker på annat sätt än han i en principiell fråga är man oideologisk. Riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Jag kan säga, precis som Jan-Erik Wikström, att jag har deltagit i denna debatt sedan 1968. Jag tillhörde dem i centerpartiet som trodde mera på Alva Myrdals förslag då än vad jag gör i dag. Jag har prövat argumenten och arbetat med dem, och vi har fört en lång debatt inom partiet och med människor som är intresserade inom svenska kyrkan, Missionsförbundet och andra samfund ute på fältet. Jag har kommit fram till att rent ideologiskt håller inte resonemanget om att det ligger något egenvärde i att skilja stat och kyrka ytterligare. Det har pågått en process länge. Den uppgörelse som finns i dag är jag helt övertygad om håller även för ideologiska prövningar. Må vara att de som tycker annorlunda kan använda detta som argument. Rent principiellt är det viktigt att det finns ett samfund — även ur samhällets synpunkt — som har tagit åt sig uppgiften att finnas med sin verksamhet i hela landet. Är inte detta viktigt, Jan-Erik Wikström? Låt oss lämna denna, enligt min mening, akademiska debatt och ägna krafter åt ökad ekumenik för Kristi kyrkas samlade slagkraft.
Herr talman! Jag flyttar perspektivet från statsrådet Margot Wallström till Jan-Erik Wikström. Jan-Erik Wikström hade formuleringar i sitt senaste anförande som jag inte kan acceptera. Liksom Anders Svärd menar jag att också den som har en annan uppfattning än Jan-Erik Wikström kan ha en ideologi. Det finns tankar om hur viktiga och ansvarsfulla dessa frågor är som gör att man bör skynda långsamt — kanske med betoning på långsamt. Skall man göra förändringar, så skall det vara en bred förankring i kyrka och samhälle. Jag skulle vilja ge Jan-Erik Wikström ett råd: När vi nu i kyrkomötet de närmaste månaderna kommer att diskutera den här frågan, så vore det kanske bra att man inte gjorde politik av den. Detta är en fråga som berör andra saker än partipolitik. Det är en svår fråga. Jag hör till dem som har följt denna fråga länge. Jag kan inte säga att jag har flyttat mitt perspektiv. Men jag var med 1979, när frågan avgjordes i kyrkomötet — då det med sex rösters marginal avgjordes om vi skulle inleda en frigörelseprocess eller inte. Röstetalen var då 54 mot 42. Om 6 ledamöter hade röstat annorlunda, så hade vi inlett den här processen. Nu liksom då har jag uppfattningen att ett sådant här ställningstagande icke kan göras med smala marginaler. Vi skall diskutera för att se vad som är bäst för kyrka och samhälle, och icke göra partipolitik av frågan.
Herr talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att statsrådet har meddelat att den här utredningen kommer till. Jag ser med intresse fram mot hur direktiven kommer att se ut. Sedan vill jag vända mig till Jan-Erik Wikström och bestämt motsätta mig uttrycket att centern anser att det är bra med en kyrka som är utslätande, kravlös osv. Inom centern har vi faktiskt haft en lång ideologisk diskussion i dessa frågor, och vi har då särskilt lyssnat på de osäkra och de lågmälda — och på människor långt ifrån huvudstaden och långt ifrån etablissemanget. Det är så, vilket man kanske inte riktigt inser om man inte lever mitt i denna verklighet, att kyrkan har en självklar ställning i landsorten — mycket mer självklar, tror jag, än t.ex. i Stockholmsområdet. Kyrkan har goda relationer till folket och är mer mitt i byn än man tror. Det är ju vi som är staten, och då förstår jag inte riktigt varför man skall behöva vara rädd för sig själv. Om det är lämpligt vet jag inte, men jag skulle vilja citera Paulus ord till församlingarna i Korint. I det första Korinterbrevet, 8 kapitlet 9 versen, säger Paulus något som kanske föreningskyrkans eller den fria kyrkans förespråkare inte har tänkt på: ”Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir till skada för de osäkra.” Jag känner mig som talesman även för de små och de osäkra.

Herr talman! Också jag vill säga välkommen till statsrådet Wallström. Jag har med intresse lyssnat på debatten, och jag finner det nödvändigt att göra ett par markeringar. Statsrådet Wallström skriver i interpellationssvaret att ”det i rådande system är riksdagen som lagstiftar rörande svenska kyrkan”. Ja, herr talman, det är detta som är mitt problem. Det innebär nämligen att jag som katolik, och andra riksdagsledamöter som inte är medlemmar av svenska kyrkan, är lagstiftare för svenska kyrkan. Teoretiskt skulle det alltså kunna hända att en majoritet i kammaren står utanför svenska kyrkan och ändå måste vara lagstiftare för svenska kyrkan. Detta kan inte vara rimligt. Den andra fråga som jag vill kommentera gäller prästämbetet i katolska kyrkan. Statsrådet Wallström säger att den svenska regeringen självfallet har ”mindre möjligheter än samfundets egna medlemmar att där påverka synen på prästämbetet”. Det är naturligtvis riktigt som statsrådet säger tidigare, att det pågår en intensiv debatt inom katolska kyrkan om kvinnors tillträde till prästämbetet. Det pågår en mycket intensiv debatt inom katolska kyrkan i Sverige men också på andra håll, kanske framför allt i USA. Här antyds ju faktiskt att regeringen skulle vilja vara med och påverka synen på prästämbetet i katolska kyrkan, eftersom statsrådet Wallström säger att regeringen har ”mindre möjligheter än samfundets egna medlemmar att där påverka synen på prästämbetet”. Jag tycker nog att regeringen bör avstå från att gå in i de frågorna; jag tror att vi skall klara dem själva. Synen på prästämbetet är inte en dogmatisk fråga utan en ordningsfråga, och jag tror att katolska kyrkan också kommer att vara med så småningom. Det är bara det att en organisation som snart är 2000 år gammal är trögrörlig — men den rör sig.

Herr talman! Det är väl ingen tillfällighet att Karl-Erik Svartberg och jag har samma principiella uppfattning i denna fråga. Till Anders Svärd vill jag säga att han i sitt första inlägg om folkpartiet använde uttrycket att vi ”försåtligt pratar” om detta. Det är ett exempel på hur den här debatten inte bör föras. Jag skall självfallet på nytt studera den bibelvers som Stina Eliasson läste. Får jag då också be att Stina Eliasson läser den vers där det står: Ge åt kejsaren vad kejsaren tillhör och åt Gud vad Gud tillhör. ”Kejsaren” översätts i dag till riksdag och regering. Sedan tycker jag att man skall använda påvens besök för kloka samtal. Jag är säker på att påven inte blir ett dugg chockerad om statsministern eller kyrkoministern frågar hur han ser på jämställdheten inom den romerska kyrkan. Men jag tycker också att ni har skyldighet att fråga påven såsom representant även för ett svenskt trossamfund hur han ser på relationen mellan stat och kyrka. Till sist får jag, herr talman, säga att jag faktiskt saknar Alva Myrdal. För henne var kravet på frihet för svenska kyrkan från statens överhöghet mycket angelägen. Jag minns hennes kunnighet och engagemang i den frågan. Det hon sade i riksdagen och det hon skrev i stat-kyrka-frågan är väl värt att läsas och begrundas också i dag.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en enhetlig bedömning sker i skattehänseende i fråga om de allmänna försäkringskassorna. Frågan torde närmast beröra den indelning i byggnadstyper som görs vid fastighetstaxeringen. För att en byggnad skall undantas från skatteplikt måste den kunna betecknas som specialbyggnad, vartill bl.a. hör s.k. allmän byggnad. Som sådan anses byggnad som tillhör staten, kommun eller annan menighet och som används för allmän styrelse, förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet samt fritidsgård och byggnad med likartad användning. De allmänna försäkringskassorna är självständiga offentligrättsliga organ som handhar statliga uppgifter. Det problem som förefaller att ha uppstått är huruvida försäkringskassan vid fastighetstaxeringen är att jämställa med ”staten, kommun eller annan menighet”. Såvitt jag erfarit kommer denna fråga att prövas av kammarrätten efter överklagande av ett utslag av 6 länsrätten i Örebro län. Jag vill avvakta utgången av domstolsprövningen, innan jag tar ställning till om ett klarläggande behöver göras lagstiftningsvägen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på frågan. Bakgrunden till min fråga är att det råder olika praxis vid tillämpningen av 2 kap. 2 §i fastighetstaxeringslagen hos olika länsskattemyndigheter och att de allmänna försäkringskassorna behandlas olika. Det finns enligt uppgift elva försäkringskassor i landet som har egna fastigheter och av dem är tio undantagna skatteplikt. De är således ansedda som statsmyndighet i den bemärkelse som avses i 2 kap. 2 § i fastighetstaxeringslagen och undantagna från skatteplikt. I februari 1988 undantogs Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa från skatteplikten i en dom från länsrätten i Skaraborgs län. Man fann således att kassan är att anse som statsmyndighet. Det är endast Örebro läns allmänna försäkringskassa som inte är undantagen skatteplikt. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att kassorna behandlas olika och att länsrätter och kammarrätter skall behöva syssla med mål av detta slag. Det är nödvändigt att slå fast försäkringskassorna rättsliga status, så att man slipper onödig och kostsam byråkrati och får en enhetlig bedömning i skattehänseende i landet. Jag vill fråga om inte statsrådet anser att länsrätter och kammarrätter bör slippa syssla med mål av detta slag, att pröva kassa efter kassa. Vore det inte lämpligare att fastslå och få en enhetlig bedömning av samtliga försäkringskassor i landet?

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att föreslå att förmögenhetsvärderingen av aktier vid 1989 års taxering skall grundas på de kurser som gällde den 2 januari 1989. Skattepliktig förmögenhet skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid utgången av beskattningsåret, dvs. den 31 december. Eftersom någon börshandel inte äger rum denna dag utgår man, i fråga om sådana aktier som är börsnoterade eller föremål för marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar, från noteringen på årets sista börsdag. Regeringens förslag om särskild skatt på företagsvinster och begränsad avdragsrätt för reaförluster på aktier medförde en viss nedgång på börsen den 2 januari. Denna nedgång har mycket snabbt återhämtats. Jag anser inte att det finns någon anledning att göra undantag från gängse värderingsnormer för aktier vid 1989 års taxering.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för hans vänlighet att svara på frågan. 19 januari 1989 Däremot är jag naturligtvis djupt besviken över innehållet. Finansministern säger att det inte finns någon anledning att göra undantag från gängse värderingsnormer för aktier vid 1989 års taxering. Men det gör det! När finansministern gör undantag från anständigt beteende genom att signalera denna skatt på nyårsafton, tycker jag verkligen att det finns anledning att göra ett undantag. Det står mycket riktigt i svaret att den skattepliktiga förmögenheten skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid utgången av beskattningsåret, dvs. den 31 december 1988. Nu blev förhållandena verkligen unika på grund av finansministerns, på regeringens uppdrag, underliga agerande. Det är desto märkligare med tanke på att finansministern den 20 december 1983 satt i sin bänk och diktade om hur förkastliga löntagarfonderna var. I motiveringen till skatten står nämligen att skatten bör konstrueras på i princip samma sätt som vinstdelningsskatten. Skäms inte finansministern över att komma tillbaka och föreslå en i princip likadan skatt som finansministern för drygt fem år sedan fördömde och då tyckte var nästan botten? Argumenteringen för denna skatt är också ohållbar. Finansministern säger nu i pressmeddelandet att den skall hålla tillbaka företagens lönebetalningsförmåga. Företagsbeskattningen stiger emellertid till 64 26 som följd av den extra vinstdelningsskatten under 1989. Effekten blir att den marginella kostnadsökningen vid anställning av ytterligare arbetare blir mindre än tidigare. Det stimulerar således företagen att efterfråga arbetskraft! Finansministern vet lika bra som jag att alla skatter som hittills införts sedan 1982 när det gäller bolag och företag och som skall motverka lönehöjningar — 24 stycken —inte alls har fått den effekten. Löntagarfonderna fick inte heller den effekten. Dessa skattehöjningar leder bara till att man driver upp kostnadsnivån och lönenivån. Ligger det verkligen i landets intresse, herr finansminister?
Herr talman! Hugo Hegeland vill, i vanlig ordning höll jag på att säga, få en debatt om något helt annat än det han har frågat om. Han vill ha en debatt om den särskilda vinstskatten och de begränsade möjligheterna till avdrag för reaförluster på aktier. I samband med motioner och den senare behandlingen av den proposition som ännu inte har lagts fram har Hugo Hegeland rikliga möjligheter att ta upp den debatten och framföra moderata samlingspartiets synpunkter. Såvitt jag förstår är det enda han denna gång har försökt vädra detta att jag borde ha lagt fram det här förslaget på någon annan dag än den 31 december. Jag får då fråga Hugo Hegeland om det hade varit anständigare att lägga fram förslaget den 2 januari.
Herr talman! Jag tycker att det över huvud taget inte är anständigt att lägga fram förslaget. Om regeringen ändå vill envisas med att göra det hade det 69 varit hederligare att offentliggöra förslaget den 2 januari än att göra det den sista december. Regeringen fattade ju beslutet redan den 22 december. Finansministern säger sedan — jag får väl hålla mig till texten i svaret — att denna nedgång när det gäller börsen mycket snabbt har återhämtats. Javisst, det är ju en följd av att valutaregleringen kommer att avskaffas. Det är intressant. Där läckte man verkligen i förväg om att valutaregleringen skulle avskaffas. Man väntar sig då att det blir en räntesänkning, och då stiger givetvis aktiekurserna. Det har delvis kompenserat sänkningen. Vi vet emellertid inte hur det ser ut vid årets slut och vilka slutliga effekter det blir. Det är dock klart att aktiernas värde inte kan ha ökat efter detta ingrepp. Avkastningsvärdet måste ha sjunkit. Det vill väl ändå inte finansministern bestrida?
Herr talman! Jag vill protestera mot den insinuation som Hugo Hegeland tillåter sig att göra om att jag avsiktligt skulle ha lämnat ut material om innehållet i budgetpropositionen i förväg för att på det sättet försöka påverka aktiemarknaden. Jag ber Hugo Hegeland att omedelbart ta tillbaka detta påstående.
Herr talman! Jag ber finansministern att lyssna på vad jag säger. Jag har inte alls beskyllt finansministern. Jag sade att uppgifter om att man skulle avskaffa valutaregleringen har läckt ut, men vem som läckte har jag inte sagt. Självfallet tror jag inte att finansministern läcker ut sådant, utan det skedde naturligtvis mot finansministerns önskan. Men det fick ju den följd jag har talat om. Om vi skall hålla oss till vad som står skrivet resp. vad jag säger har jag ingen anledning att be om ursäkt.
Herr talman! Lika snabb som Hugo Hegeland är i attacken är han i reträtten. Detta hedrar honom. Om någon säger att ”man” läcker i avsikt att påverka aktiemarknaden, är det mycket lätt att tolka det som att ”man” i detta fall betyder regeringen eller någon regeringen närstående person. Skälet till att aktiemarknaden återhämtade sig är naturligtvis att utsikterna för svenskt näringsliv i dag är utomordentligt gynnsamma. Det är detta som återspeglas i kurserna. På marknaden har man sedan offentliggörandet skedde insett att ett avskaffande av valutaregleringen ligger en bit fram i tiden. Aktiekurserna har nu stabiliserats på en nivå där ingen kan sägas ha lidit några förmögenhetsförluster på grund av det som inträffade på nyårsafton.
Herr talman! Ja, finansministern, jag sade ”man” läckte. ”Man” är som bekant ett opersonligt pronomen, medan Kjell-Olof Feldt i högsta grad personligen är finansminister. Det är alltså helt uppenbart att jag inte syftade på finansministern. Men någon man eller kvinna inom finansdepartementet eller kanske tryckeriet måste ha läckt. Den formulering jag använde tycker jag var helt godtagbar ur alla synpunkter. Det som har hänt efter offentliggörandet, dvs. i år, har inte med saken att göra. Detta ingrepp offentliggörs alltså den sista december. Jag förstår inte att finansministern kan se så tillfredsställd ut när finansministern har gått ut och talat om hur bra det är att vi skall sänka bolagsskatten och om att den skall ned till 30 20 och kort tid därefter kommer med ett förslag om att ta ut en särskild vinstdelningsskatt med 15 26. Finansministern underminerar verkligen näringslivets förtroende för honom. Känner finansministern ingen oro för det? Sover finansministern lika lugnt för det varje natt?

Herr talman! Claes Roxbergh har frågat mig om jag är beredd att bereda miljöpartiet de gröna plats i de tre skatteutredningarna. För närvarande arbetar åtminstone fyra olika kommittéer som ser över olika delar av skattesystemet och som avser att lägga fram sina betänkanden tillsommaren. Två av dessa kommittéer, nämligen utredningen om reformerad inkomstbeskattning, RINK och utredningen om indirekt beskattning, KIS , är rent parlamentariska till sin sammansättning. I dessa båda kommittéer är de fem partier representerade vilka var företrädda i riksdagen 1987 när kommittéerna tillsattes. De båda andra kommittéerna har en annan sammansättning. Det är enligt min mening rimligt att miljöpartiet ges bättre möjlighet att följa arbetet i de kommittéer där övriga riksdagspartier redan är representerade, dvs. i RINK och KIS. Med hänsyn till att arbetet i dessa kommittéer är långt framskridet bör detta dock ej ske genom ledamotskap. Miljöpartiet kommer därför att ges möjlighet att utse en expert i RINK resp. KIS.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. En del av syftet med frågan är härmed uppnådd. Frågan är om man över huvud taget skall behöva ställa en enkel fråga i riksdagen om en sådan här sak. Borde inte miljöpartiet redan i mitten av november, när vi började diskutera dessa frågor, ha fått representation i åtminstone de två sistnämnda kommittéerna? Vi förde detta på tal, men fick inget besked. Vi diskuterade detta på nytt före jul. Vi förde det återigen på tal i januari. Ingenting hände. Ingenting hände förrän jag skrev denna fråga för 14 dagar sedan. I morse fick vi besked om att vi skulle få en expertplats i de två här nämnda utredningarna, vilket jag tycker är alldeles utmärkt. Borde inte ett nytt parti i parlamentarisk ordning omedelbart få minst en insynsplats? Här har vi missat två månader av värdefull tid i samband med diskussionen om skattereformeringen, en diskussion där vi i miljöpartiet också måste föra en intern debatt, kanske med utgångspunkt i det material som tas fram i dessa utredningar. I stället har vi fått köpa den omtalade PM 50 på stan av ett företag som heter Timbro för 240 kr. Vi har alltså inte fått den från utredningarna. Frågan är: Skall parlamentarismen fungera på det sättet? Vore det inte rimligt att vi hade fått vår insynsplats redan i slutet på november, finansministern?
Herr talman! Det kan ligga något i vad Claes Roxbergh säger. Nu är vi inte så vana vid att hantera en situation där vi har fått in ett splitter nytt parti i riksdagen. Det kan möjligen vara en förklaring till, om än inte en ursäkt, att vi inte aktivt tog kontakt med miljöpartiet. Jag vill dock säga att om Claes Roxbergh eller någon annan från miljöpartiet hade tagit kontakt med mig under denna period för att diskutera frågan hade ni varit mycket välkomna, och vi hade kunnat nå ett resultat snabbare. Dessutom vet jag att miljöpartiets företrädare har fått en särskild redovisning av arbetet i utredningarna av utredningens ordförande. Helt okunniga om vad som pågår är ni inte. Ni vet vid det här laget ganska mycket genom de redovisningar som har skett.
Herr talman! Vi fick den 3 januari, efter påtryckningar och diskussioner, en information. Men vi fick fortfarande inte denna PM 50, som har varit så omskriven. Vi talade då med statsrådsberedningen på ett tidigt stadium om andra parlamentariska utredningar där vi hade intresse och där vi i största utsträckning fick våra intressen tillgodosedda. Men vi uppfattade det som att det när det gällde skatteutredningarna var bom stopp och att det var mer eller mindre rena förhalningstaktiken.
Herr talman! Om det ägde rum den 3 januari kan jag konstatera att vi fick in denna fråga den 12 januari och att ni har fått besked så fort det över huvud taget var möjligt.
Herr talman! Jag upprepar att vi förde detta på tal i mitten av november. Vilka vägar detta tog inom statsrådsberedningen osv. vet inte jag.

Herr talman! Per Gahrton har mot bakgrund av att statsrådsarvodena höjts med ca 10 90 frågat finansministern om han anser att detta skall tas som förebild av de avtalsslutande parterna på arbetsmarknaden. Om inte, frågar Per Gahrton om finansministern är beredd att ta initiativ till att statsråden i likhet med gröna riksdagsledamöter neutraliserar effekten av lönehöjningar som de anser oberättigade genom att avsätta minst 5 76 av den totala Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt riksdagens beslut har sedan år 1985 en särskild nämnd — statsrådslönenämnden -— till uppgift att besluta om statsrådens arvoden och övriga avlöningsförmåner. Den nu beslutade höjningen av statsrådsarvodena är föranledd av att lönen till justitieråden fr.o.m. den 1 juli 1988 utgör 32 000 kr. per månad. Som svar på Per Gahrtons fråga vill jag peka på det annorlunda sätt på vilket statsrådsarvodena fastställs. Arvodena regleras inte genom förhandling och avtal som är normalt på arbetsmarknaden. Därför kan den nu beslutade höjningen av statsrådens arvoden enligt min mening knappast tas som förebild av de avtalsslutande parterna på arbetsmarknaden. Som svar på Per Gahrtons andra fråga vill jag påpeka att det är en inom arbetarrörelsen sedan lång tid etablerad tradition att delta i solidaritetsarbete av skilda slag. Några särskilda rekommendationer behövs därför inte.

Herr talman! Om min vän Claes Roxbergh hade anledning att tacka för ett positivt svar, får väl jag tacka för en extrem variant av dess motsats. Det här svaret var något av det mest beklämmande som jag har hört i denna kammare. Statsrådet smiter undan väsentliga och grundläggande frågor om samhällsmoral. Faktum är att de statsanställda under åren 1980-1987 har fått en löneökning på 55 26, de primärkommunalanställda en på 58 96, industritjänstemän en på 60 20 och industriarbetare en löneökning på 66 96. Statsråden har fått en löneökning på 95 96. Trots detta har de från 1987 och fram till nu höjt sina löner från 378 000 kr. till 480 000 kr. Vad är det som moraliskt motiverar att Bengt K Å Johansson är fyra gånger så mycket värd som en industriarbetare — det är ju detta det handlar om? Vad är det som moraliskt gör att regeringsledamöterna är fyra gånger så mycket värda som de flesta som jobbar inom primärkommunal verksamhet? Vad är det som moraliskt gör att statsråden har rätt till dessa löner? Statsrådet smiter undan sitt ansvar genom att hänvisa till byråkratiska och organisatoriska förhållanden. Det är samma taktik som ni i regeringen använder i alla sammanhang när det handlar om något som är viktigt men som har en samhällsmoralisk aspekt. När vi diskuterar t.ex. vapenexporten springer nii väg och smiter undan alla former av ansvar. Nu diskuterar vi om det är moraliskt rimligt att ni har dessa löner och att ni dessutom har mage att höja dem med 10 96 när andra inte skall ha mer än några få procent. Mina frågor kvarstår.

Herr talman! De beslut som riksdagen har fattat kallar Per Gahrton byråkratiska och organisatoriska förhållanden. Jag förstår inte varför Per Gahrton sitter här i riksdagen om han inte har större respekt för de beslut som har fattats. Regeringen kan i varje fall inte överpröva dem. Jag anser inte att det finns något skäl att säga att det ligger någon värdering i att Per Gahrton kanske tjänar två gånger så mycket, eller tidigare tre eller fyra gånger så mycket, som en industriarbetare. Det ligger inga moraliska värderingar i detta, men man kan naturligtvis diskutera löneförhållanden. Som sagt, Per Gahrton, det är inte statsråden som har höjt sina löner. Det framgår mycket klart av mitt svar, utan det är ett riksdagsbeslut som vi måste rätta oss efter som ligger bakom denna höjning.

Herr talman! Per Gahrton, jag betackar mig för att sätta i gång ett system med personundersökningar av riksdagsledamöter eller statsråd. Jag klarar mig mer än väl på den här lönen och på mycket mindre. Det är min uppfattning. Jag har inte bett om denna lönehöjning, utan den har en nämnd bestämt på grundval av ett riksdagsbeslut.
Herr talman! Det förvånar mig inte alls att socialdemokratiska statsråd i dessa dagar betackar sig för personundersökningar. Men detta är faktiskt av offentligt intresse ibland, eller hur? Det fanns en gång i tiden ett socialdemokratiskt statsråd som hette Ove Rainer, för att bara nämna ett exempel. Men ni har tydligen inte begripit att detta är av offentligt intresse. Långt innan miljöpartiet satt i riksdagen fick miljöpartiets kandidater finna sig i att det var av offentligt intresse om de hade deklarerat eller ej. Sade ni då att det var fel att göra denna granskning? Det handlar inte om personundersökningar, statsrådet, utan det handlar om något så enkelt som samhällsmoral. Det handlar också om vad det blev av parollen om ökad jämlikhet som det socialdemokratiska partiet en gång använde sig av. Är det som vi nu ser här ett resultat av ökad jämlikhet?
Herr talman! Jag tycker att Per Gahrton nu har spårat ur när det gäller den fråga som vi diskuterar. Statsråden står minsann, liksom miljöpartiets ledamöter eller kandidater, under allmän tillsyn, vilket är bra, och det står vi för. Men om Per Gahrton inte tycker om det system som riksdagen fattade Prot. 1988/89:53 beslut om 1985 får han väl motionera om att det skall ändras igen. Systemet 19 januari 1989
tokalprablem Herr talman! Att vi för olika debatter förvånar mig inte ett dugg. Jag för en debatt om det som min fråga handlar om, medan statsrådet försöker smita undan och tala om något annat som är trevligare. Jag talar om huruvida det är samhällsmoraliskt riktigt, eller rimligt, om det ordet känns bättre, att statsråd höjer sina löner med 10 96 samtidigt som de i sina dokument till riksdagen uppmanar alla andra att höja sina löner mycket mindre. De betraktar lönehöjningar som ett stort samhällsekonomiskt problem, men de höjer sina egna löner. Då skyller statsrådet ifrån sig. Jag säger att statsråden kan neutralisera detta genom att skänka bort en del av dessa löner som de egentligen inte vill ha. Men statsrådet säger att detta inte skall redovisas. Folket skall alltså lita på att statsråden solidariskt och osjälviskt faktiskt inte tar emot hela denna lön. Vi får väl fråga folket om de litar på det.

Herr talman! Jag höll på att säga som jag sade till en partikollega till statsrådet i en annan debatt i ett annat ärende — no comments.

Herr talman! Elving Andersson har frågat vilka åtgärder justitieministern ämnar vidta för att snabbt lösa Uddevallapolisens mycket allvarliga lokalproblem. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på frågan. Jag har fått klart för mig att polisens lokaler i Uddevalla inte är bra. Det gäller särskilt arrestlokalerna. En ny byggnad har sedan länge planerats. Byggnadsstyrelsen har i sin lokalförsörjningsplan för polisen beräknat att en ny förvaltningsbyggnad i Uddevalla kan börja byggas tidigast budgetåret 1991/92. Regeringen har inte ansett det möjligt att tidigarelägga projektet eftersom det i dag inte finns tillräckligt underlag för ett sådant beslut. Jag kan nämna att det just nu pågår förhandlingar mellan byggnadsstyrelsen och Uddevalla kommun om inköp av en tomt för en förvaltningsbyggnad. För närvarande pågår det också överläggningar om Uddevallapolisens lokaler mellan fastighetsägaren-kommunen och byggnadsstyrelsen och polisen.

Herr talman! Jag vill tacka civilministern för svaret på min fråga. Det här är ju inte någon ny situation som uppkommit, utan de väldigt dåliga lokalerna för polisen i Uddevalla har påtalats under en följd av år. Det är bara att beklaga att det skall behöva gå-så långt som det gjort i det här fallet, så att t.o.m. yrkesinspektionen har förbjudit att vissa delar av lokalerna över huvud taget används, innan man från regeringens sida reagerar och försöker att åtminstone provisoriskt lösa problemen. Nu är lokalerna så dåliga att man ibland av utredningstekniska skäl, ibland av andra skäl, måste låna lokaler för att där förvara omhändertagna personer. Det gäller Trollhättan, Vänersborg och andra orter. Detta hämmar naturligtvis effektiviteten i arbetet väldigt mycket. Man tar både personella och ekonomiska resurser i anspråk som egentligen borde användas på ett annat sätt för att polisen skall kunna fullfölja det arbete den är satt att göra. Den förra justitieministern Anna-Greta Leijon, som hade ansvaret för dessa frågor, besökte för ett knappt år sedan Uddevalla och sade sig vara bestört över hur dåliga lokalerna var. Jag tycker alltså att ärendet är väldigt dåligt hanterat. Jag vill slutligen fråga civilministern om han anser att det är rimligt att det skall behöva gå så långt med lokaler där statlig verksamhet försiggår att de t.o.m. stängs av arbetarskyddsskäl innan det görs någonting från statsmakternas sida.
Herr talman! Som svar på Elving Anderssons här ställda fråga vill jag säga att jag inte tycker det är rimligt att det skall behöva gå så långt som i det här fallet. Jag hoppas att vi kan undvika att vi i fråga om vare sig statliga eller kommunala eller för den delen privata lokaler hamnar i en situation där yrkesinspektionen behöver inträda.

Herr talman! Karin Ahrland har, med hänvisning till en tidningsuppgift, frågat om justitieministern är beredd att vidta åtgärder så att innehav och missbruk av narkotika i framtiden kommer att beivras lika strängt i Stockholm som i övriga landet. Pär Granstedt har frågat vilka åtgärder justitieministern avser att vidta med anledning av tidningsuppgifter om att det för polisen i Stockholm har utfärdats riktlinjer som går ut på att narkotikainnehav skall bedömas lindrigare än vad som gäller i övriga landet. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Inom polismyndigheten i Stockholm pågår sedan en tid ett reformarbete som går ut på att decentralisera en del av kriminalpolisens uppgifter. Tanken är att fler brottsutredningar skall göras lokalt vid polismyndighetens vaktdistrikt. Mindre grova brott skall i större utsträckning utredas där, medan utredningar som gäller grövre brott också i fortsättningen skall skötas centralt av kriminalavdelningen. Som ett led i detta reformarbete har polismyndigheten nyligen utfärdat föreskrifter om hur narkotikabrottsärenden skall fördelas mellan kriminalavdelningens narkotikarotel och de lokala kriminalenheterna vid vaktdistrikten. Föreskrifterna innebär att fler ärenden än för närvarande som rör innehav av narkotika skall handläggas vid en lokal kriminalenhet. Fördelningen sker med utgångspunkt i vilken mängd narkotika som innehavet gäller. Ett syfte med nyordningen är att göra polisens narkotikabekämpning effektivare. Det är uppenbarligen dessa föreskrifter som Karin Ahrlands och Pär Granstedts frågor tar sikte på och som de uppfattar som en liberalisering av narkotikastrafflagens bestämmelser. Jag anser att det inte finns någon som helst grund för en sådan uppfattning. Straffrättskipningen, som ytterst ankommer på domstolarna, påverkas självfallet inte av hur narkotikaärendena fördelas och utreds inom polismyndigheten.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. Jag ställde frågan när jag ien tidning hade läst följande: ”Då får du gå omkring med kokain för 3 000 kronor, heroin för 2 500 kronor och hasch för 10 000 kronor utan att direkt åka in. Detta var en uppgift i en artikel om Stockholmspolisens riktlinjer som fanns i en tidning i förra veckan. Litet längre fram i texten står: ”Så här har inte lagstiftaren, riksdagen, tänkt sig.” Det är, herr talman, alldeles riktigt. Jag tror inte ens att de socialdemokrater som inte ville kriminalisera knarkandet hade tänkt sig det. Sedan kunde vi i en annan tidning några dagar senare läsa att domstolarna hade skärpt straffen mot narkotikalangare. Om båda dessa uppgifter hade varit riktiga innebär det faktiskt att polis och domstolar har litet olika inställning till knarkhandeln i Stockholm. Så får det, herr talman, inte vara i en rättsstat. Nu säger civilministern i svaret att vi har helt missuppfattat beslutet. Det innebär inte alls någon liberalisering. Men bekymret är, herr talman, att polisen i Stockholm, som verkligen skall jaga knarkhandlarna, har uppfattat det som en liberalisering. Det kan man helt klart läsa ut i artikeln, om nu uppgiften är riktig. Jag kan inte tro annat än att det som står i tidningen är rätt. Om man ser sådana här uppgifter är det faktiskt viktigt att ta reda på fakta. Jag undrar då om civilministern välsignar denna ordning, vilket jag tycker är tveksamt. Jag vill gärna få veta civilministerns inställning till den gamla Arbogamodellen, där inriktningen i stället var att man måste jaga småknarkarna, källorna, dem som använder det farliga lika mycket som man jagar de stora hajarna. Om man får tag i missbrukarna är det lättare att få ett knarkfritt samhälle. Vad civilministern har för inställning i den frågan skulle jag gärna vilja veta.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Precis som Karin Ahrland reagerade jag starkt när jag läste artikeln om de nya riktlinjerna från polisledningen i Stockholm och det sätt på vilket dessa hade uppfattats. Sedan dess har jag fått signaler som tyder på att man kanske inte skall se detta som en liberalisering. I varje fall har jag fått ett klart besked från polisledningen i Stockholm att det inte var avsett som en liberalisering av synen på knarklangning. Jag valde ändå att inte återkalla min fråga till statsrådet, för jag tycker att det är viktigt att tydligt få klargjort i Sveriges riksdag hur man skall se på de åtgärder som polisen har vidtagit. I och för sig kan det säkert vara bra med en decentralisering av handläggningen av sådana här ärenden, om det leder till att man faktiskt kan beivra flera ärenden och att flera knarklangare, även av mindre format, kan åka fast. Men, herr talman, det är väldigt viktigt att inte en organisatorisk förändring uppfattas som ett uttryck för en liberalare syn på knarklangning. Det kan nämligen få praktiska konsekvenser. Det får inte spridas en uppfattning att den här typen av narkotikabrott är mera tolererad av polis eller andra myndigheter, utan det måste tydligt klargöras att alla former av knarklangning är ett väldigt allvarligt brott och att alla former av narkotikainnehav är någonting som måste beivras med full kraft. Därför tycker jag att det är viktigt att utnyttja det här tillfället att i denna kammare med full tydlighet slå fast detta faktum.
Herr talman! Mot bakgrund av de missuppfattningar som har uppkommit på grund av tidningsartiklarna tycker även jag att det var bra att denna fråga togs upp i riksdagen. Det som står i tidningarna måste väl vara rätt, sade Karin Ahrland. Vi kanske inte alltid upplever det så. På den här punkten är det alltså fel. Om den nya ordning för hur man skall utreda frågorna om de decentraliseringssträvanden som finns inom Stockholmspolisen har uppfattats så, bör det väl nu vara utklarat att det inte förhåller sig på det sättet. Det finns inte någon som vill se lättare på narkotikabruk och missbruk som följd av denna hantering av utredningen inom Stockholmspolisen. Slutligen vill jag till Karin Ahrland säga att jag själv har engagerat mig i sociala projekt i en förort till Stockholm. Man skall lokalt via olika typer av insatser komma åt narkotikamissbruk, även om det är mycket litet och sker på ett tidigt stadium.
Herr talman! Jag har inte någon annan åsikt än civilministern när det gäller vad som är rätt eller fel i tidningarna. Vi har båda erfarenheter av att det kan vara än det ena och än det andra. Men det är viktigt att om något är fel skall man få det tillrättalagt. Det är ganska allvarligt när hela Norrmalmspolisen har uppfattat situationen på ett annat sätt. Civilministern säger: ”Straffrättskipningen, som ytterst ankommer på domstolarna, påverkas självfallet inte av hur narkotikaärendena fördelas och utreds inom polismyndigheten.” Jag vill med bestämdhet påpeka för civilministern att detta inte alltid är så säkert. Det beror nämligen på om polisen anser att en olaglig gärning har ett sådant straffvärde att man Prot. 1988/89:53 skall gå vidare med ärendet. Man kan ju lämna rapporteftergift, man kan 19 januari 1989 masa på ärendet osv. Ärendet kanske inte kommer till domstolarna. Vi a Om ökade polistycker att dessa ärenden skall komma till domstolarna. m ökade polis
Herr talman! Jag tycker att det är bra med den ytterligare markering som civilministern har gjort här av hur detta skall tolkas. Jag förutsätter att detta kommer att uppfattas också av alla dem som det vederbör, dvs. både inom polisen — av dem som skall hantera denna situation i praktiska livet — och på andra håll. Jag utgår från att civildepartementet följer hur denna reform kommer att verka i praktiken, så att det praktiska utfallet av reformen blir det som både civilministern och vi frågare önskar oss och som, efter vad jag förstår, polisledningen har tänkt sig. Utfallet bör alltså inte bli det som en del av dem som uttalade sig i pressen förra veckan befarar.

Herr talman! Stig Bertilsson har frågat mig om jag är beredd att snabbt medverka till att lönemedel för vakanta polistjänster — i avvaktan på en permanent lösning — kan användas för flygplatskontrollen. Den ständigt tilltagande internationella flygtrafiken har ökat behovet av flygplatskontroll. Polisens resurser för denna kontroll är numera hårt ansträngda. Senare tids händelser har ytterligare ökat belastningen för polisen. Mot denna bakgrund är det, som jag redovisar i årets budgetproposition, nödvändigt att undersöka de alternativa möjligheter som finns för att tillgodose resursbehovet. Det som ligger närmast till hands är särskilda avgifter från flygplatshuvudmännen. Jag avser därför att ta initiativ till att det görs en analys av dessa frågor. Jag kommer också inom kort att föreslå regeringen att lönemedel för vakanta polistjänster redan för innevarande budgetår får tas i anspråk för förstärkningar på det administrativa området. Dessa medel bör också kunna tas i anspråk för att i nuläget förstärka polisens flygplatskontroll.

Herr talman! Jag vill tacka civilministern för svaret. Jag vill rakt ut säga att det är ett mycket bra svar. Sett i det korta perspektivet kommer det att avlasta polisen på ett befriande sätt. Det problem som jag har aktualiserat visar hur det kan gå när den ena handen inte vet vad den andra gör. Man ger koncession för en ny flyglinje — det är naturligtvis mycket bra — samtidigt som man inte ser till att alla förutsättningar, inkl. säkerhetskontroll, kan klaras av på ett sätt som den 79 lokala polismyndigheten tycker är acceptabelt. Detta har hänt på flera håll, och problemet är inte nytt. Det som fick mig att reagera var Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Den 29 januari får man där en utrikeslinje till Köpenhamn. För den säkerhetskontrollen krävs det fem tjänster. I polisdistriktet har man redan i dag fem vakanser. I praktiken innebär det mer, eftersom det finns ledigheter, sjukdomar, deltidspensionering osv. Följden av denna utökning av verksamheten blir i praktiken ytterligare fem vakanser, eftersom man inte får något som helst resurstillskott för att klara den nya verksamheten. Jag kan försäkra civilministern att polisledningen i Trollhättan är mycket bekymrad, liksom den lokala polisstyrelsen, över hur man skall klara av detta. Polisstyrelsen har t.o.m. uttalat att man vägrar ställa sig bakom ett beslut som innebär så betydande nedskärningar, vilket det skulle bli i den övriga verksamheten. Lika fullt har polisen i Trollhättan lagt fram ett förslag. För att klara denna situation tar man bort en av de två kvarterspoliser som finns i distriktet. Två av de fem brottsutredarna tas bort. En man från spaningsroteln och en från ordningspolisen tas bort. På så sätt klarar man situationen kortsiktigt. Men det är alldeles klart att detta inte är en långsiktig lösning. Högarna av outredda brott kommer att växa i Trollhättan i avvaktan på att man får en långsiktig lösning. Det är därför bra att civilministern har gett detta svar på den direkta frågan, och jag hoppas att den analys som är på gång när det gäller den långsiktiga lösningen kommer snabbare än till nästa budgetår.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, som var både långt och utförligt. Det är väl bara att konstatera att möjligheterna har blivit sämre när det gäller att på ett bra, enkelt och relativt störningsfritt sätt kunna lyssna på radions P 1-sändningar inom geografiskt stora områden av vår värld. Mottagningsförhållandena med SSB-teknik har varit utmärkta och betydligt bättre än med vanlig kortvåg. Dessutom har ju sändningstiden haft en helt annan omfattning. Därför har SSB-sändningarna varit mycket uppskattade. Många av våra landsmän som befinner sig på södra halvklotet hade vant sig vid att lyssna på det utbud av program som finns i radions P1, t.ex. sportreportage, kulturprogram, religiösa program och litet mer djuplodande analyser av dagliga händelser i vårt land och annorstädes. Det är beklagligt att dessa sändningar som man vant sig vid inte fick fortsätta. När det gäller Antarktisexpeditionen hann den vara i sitt expeditionsområde i ca en vecka när sändningarna upphörde. Expeditionen har för avsikt att lämna Antarktis i mitten av mars. För min del är jag ganska säker på att de 12-åriga s.k. försökssändningarna från SSB-sändaren i Varberg med utsändning av P 1 hade blivit uppskattade nere hos våra svenskar bland glaciärer och isberg i en av vår jords verkliga utmarker, bland snö och pingviner. Därför kunde man ha fortsatt med åtminstone en tio veckors förlängning av den försöksverksamhet som hade pågått i 12 år och som slagit väl ut så länge den varade.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig när förhandlingarna mellan staten och Landstingsförbundet om luftburna sjuktransporter är avslutade och när regeringen kommer att överlämna ett förslag i ärendet till riksdagen. Den 20 november 1987 besvarade jag en interpellation av Olle Östrand i samma fråga. En departemental arbetsgrupp arbetade då med att förverkliga intentionerna i 1987 års försvarsbeslut att öka kapaciteten med helikoptrar för sjuktransporter i krig under förutsättning dels att fredsmässiga behov kunde tillgodoses, dels att sjukvårdshuvudmännen var beredda att medverka i samma utsträckning som staten. Arbetsgruppen redovisade i februari 1988 sitt uppdrag i rapporten Helikoptrar för sjuktransporter. Vid beredningen av arbetsgruppens förslag har det ännu inte varit möjligt att finna en ekonomiskt försvarbar lösning som samtidigt täcker behoven av helikoptrar för sjuktransporter såväl i krig som i fred. Jag kan nämna att riksrevisionsverket hösten 1988 i en revisionsrapport om hälsooch sjukvården i krig ansett, att eftersom i en krigssituation behovet av sjuktransporter med helikopter är störst inom försvarsmakten, bör det prövas om anskaffningen tills vidare endast skall göras inom försvarsmaktens sjukvårdsorganisation. Av det jag här sagt framgår att frågan bereds i regeringskansliet. Det är min avsikt att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen så snart underlag för ett ställningstagande föreligger i frågan.

Herr talman! Jag måste säga till socialministern att jag är ytterst besviken över svaret. Min fråga var: När är förhandlingarna avslutade och när kommer regeringen att överlämna ett förslag i ärendet till riksdagen? Som svar får jag då att ärendet bereds inom regeringskansliet. Jag anser det vara något märkligt att man aldrig kan komma till skott när det gäller frågan om luftburna sjuktransporter. Denna fråga har behandlats i riksdagen under hela 1980-talet. I ett av försvarsutskottets betänkanden från 1985 anförde man i anledning av motioner från mig och Sten-Ove Sundström att det inte kunde anses som tillfredsställande att frågan om sjuktransporter med helikopter under så lång tid bearbetats utan resultat. Utskottet begärde en redovisning för riksdagen, men någon sådan redovisning gavs inte. När försvarsbeslutet fattades våren 1987 anförde ett enigt försvarsutskott att det var med yttersta tvekan man ansåg sig kunna föreslå riksdagen att avvakta ytterligare överväganden när det gällde frågan om luftburna sjuktransporter. I samma beslut framhölls också vikten av att frågan om beredskapen med försvarets tunga helikoptrar i Norrland för medverkan i räddningstjänst och sjuktransporter under kvällar, nätter och helger fick sin lösning. Men ingenting av detta har förverkligats. Jag tycker att det på något sätt är nonchalant mot riksdagsbeslutet att förhala frågan så som man tyvärr har gjort. För mig är det naturligtvis fullständigt oacceptabelt att frågan behandlas så här. Med andra ord: Prot. 1988/89:53 Socialministern, jag kommer inte att nöja mig med detta. 19 januari 1989
Herr talman! På dessa frågor om, när osv. som Olle Östrand ville ha svar, kan jag naturligtvis inte svara, eftersom beredningsarbetet inte är klart. Det tycker jag att Olle Östrand borde förstå. I mitt svar har jag hänvisat till rapporten från den departementala arbetsgruppen, där det bl.a. står att när det gäller kostnaderna förutsätts det att sjukvårdshuvudmännen är beredda att medverka i samma utsträckning som staten. Olle Östrand vet att intresset bland landstingen i det här landet varierar. Intresset är mycket stort i Stockholm, Gotland och i landstingen i Norrland medan det är svalare i södra delen av landet. Olle Östrand undrade varför man aldrig kan komma till skott, men som Olle Östrand mycket väl förstår är detta inte bara en fråga för regeringen, utan det är också en fråga om att komma fram till en lösning med landstingen. Detta är inte ett sätt för regeringen att förhala denna fråga. Sådana här förhandlingsuppdrag tar sin tid, och — som sagt — orsaken till detta beror inte enbart på regeringen.
Herr talman! Jag kan naturligtvis förstå detta, men en negativ inställning från Landstingsförbundet får inte innebära att detta problem aldrig får sin lösning. Vi har ju arbetat med den här frågan under tio års tid. Alla är överens om att de luftburna transporterna med helikoptrar inte fungerar tillfredsställande i Sverige. Däremot fungerar de mycket tillfredsställande i bl.a. Schweiz, Västtyskland och Norge. I dessa tre länder har man i detta avseende en mycket god beredskap — en beredskap som fungerar dygnet runt, året om. Eftersom det — såvitt jag kan förstå — ändå är regering och riksdag som har det yttersta ansvaret för att även denna fråga får sin lösning, måste man antingen öka trycket på Landstingsförbundet eller också — rått sagt — köra över Landstingsförbundet.

Herr talman! Birger Schlaug har frågat socialministern om vad hon ämnar göra åt trafikolyckornas sociala följder. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill inleda med att framhålla att vi självklart måste nedbringa antalet olyckor. Av de mer än 5 500 personer som årligen skadas svårt i trafiken får — som Birger Schlaug säger — många allvarliga men, som minskar individens livskvalitet kanske för all framtid. Regeringen är oroad över den ökning av antalet dödade och skadade som rapporterats. Insatserna från olika håll har dock ökat lokalt och regionalt. 83 Regeringen föreslår i budgetpropositionen att bl.a. polisens hastighetsövervakning förstärks med 5 milj.kr. för apparatur till automatisk övervakning. Men minst lika viktigt är att få till stånd en bred folklig mobilisering för en säkrare trafik. Regeringen har i den trafikpolitiska propositionen uppmärksammat rehabiliteringsfrågorna och har angivit att trafiksäkerhetsrådet bör arbeta med dessa frågor. Landstingen har till trafiksäkerhetsrådet lämnat en första rapport som tyder på ett behov av att förstärka insatserna. Jag räknar med att trafiksäkerhetsrådet i sitt trafiksäkerhetsprogram skall belysa dessa frågor. Landstingen, kommunerna, arbetsmarknadsmyndigheterna, försäkringskassorna och fristående patientföreningar gör redan i dag ett viktigt arbete. Den statliga rehabiliteringsberedningen har sett över samhällets rehabiliteringsresurser. Utredningen prövar förutsättningar att förbättra samordningen av rehabiliteringsåtgärderna och ersättningen under rehabiliteringstiden. Utredningen är nu på remiss. En viktig reform som beslutats av riksdagen handlar om rätten till ledighet för att vårda svårt sjuka anhöriga med ersättning från sjukförsäkringen. Reformen träder i kraft den 1 juli 1989. Samhället kan och bör ge sitt stöd till människor som drabbas av trafikolyckor. Lika viktigt är de anhörigas och andra medmänniskors sociala och mänskliga stöd.

Herr talman! Jag hade helst velat ha en debatt med socialministern, men det gick tydligen inte. Min fråga var: Vad vill regeringen göra för att minska de sociala följderna av trafikolyckorna? Svaret är: Mer pengar till landstingen, mer pengar till kommunerna, mer pengar till försäkringskassorna, mer pengar till arbetsmarknadsmyndigheterna för att klara av de sociala följderna av bilismen, som redan i dag kostar 15 000 milj.kr. Hur mycket får bilismen kosta, den bilism som ökar med 5 96 varje år? Detta är ett socialt problem. 750 personer dör varje år direkt i trafikolyckor, 5 500 personer skadas. På tio år är det 55 000 människor som mer eller mindre lemlästas eller dör. Det innebär att 250 000 människor — familjer, andra anhöriga och vänner — indirekt berörs på något sätt. Samtidigt satsar regeringen och en majoritet i denna församling på ökad bilism, som om vi inte hade nog bilism redan i dag. Uppgiften 15 000 milj.kr. kommer från trafiksäkerhetsverket. Thomas Lekander, som arbetar på trafiksäkerhetsverket, hävdar att huvudorsaken till de enorma kostnaderna, till de sociala problemen och till det ökade antalet olyckor är den ökande bilismen. Både av miljöskäl och av sociala skäl måste alltså bilismen minska. Det svar jag fick var att man skall satsa mer pengar för att åtgärda problemen. Medicinera, medicinera, medicinera! Är det inte dags att åtgärda själva problemet någon gång? Jag skulle vilja fråga om statsrådet delar Lekanders uppfattning. Detta med hastighetsövervakning är väl bra, men vore det inte lika bra att man sänkte hastigheterna till 90 resp. 70 km i timmen? Det skulle leda till att många tusen människor räddades ur den här situationen.

Herr talman! Vi behöver inte ägna tid åt att beskriva de svåra följderna av 19 januari 1989 trafikolyckorna. Vi är också överens om att olika åtgärder behöver vidtas för att begränsa antalet trafikolyckor. Förra året hade vi något som av en del uppfattades som ett trendbrott, då vi fick en minskning av antalet dödsolyckori trafiken. Men eftersom vi samtidigt har haft en trafikökning har siffrorna nu åter tyvärr vänts åt fel håll. Därför menar vi att ytterligare åtgärder måste vidtas. Det handlar då inte bara om det exempel som jag nämnde med en bättre hastighetsövervakning, utan det har också aviserats åtgärder när det gäller t.ex. körkort för att framför allt ingripa mot de höga hastigheterna, som ju ofta är orsaken till att olyckorna blir svårartade. Det är klart att jag kan hålla med Birger Schlaug om att en dämpning av bilismen effektivt skulle bidra till att minska antalet trafikolyckor. Vad jag däremot protesterar mot är att regeringen skulle ha fattat beslut som innebär att den arbetar för en ökad bilism. Några sådana beslut kan jag inte påminna mig. Det är tvärtom önskvärt med en viss dämpning. Den ökade bilism vi har fått är väl ett uttryck för att den ekonomiska aktiviteten i samhället är hög. Då använder man en del av sina pengar till att köpa bil. Men det får som sagt inte hindra oss från att vidta effektiva åtgärder för att få en så säker trafik som möjligt.
Herr talman! Jag tycker det är intressant att kommunikationsministern säger att vi måste dämpa bilismen. Innebär det att vi faktiskt också skall minska bilismen? Ställer statsrådet rent av upp på en 25-procentig minskning fram till 1995, inte minst av miljöskäl utan också av sociala skäl? Regeringen gör ingenting för att öka bilismen, hävdade kommunikationsministern. Det var väl ändå en våldsam överdrift, eller underdrift beroende på hur man ser det. Bensinpriserna ligger internationellt sett fruktansvärt lågt i vårt land. Järnvägen stympas. Öresundsbron kanske ni tänker bygga. Då blir det mer bilism. Motorvägen på västkusten är ett annat exempel. Den ena miljarden efter den andra satsas på ökad bilism. Det är självklart att vi då också får ökad bilism — jag lovar er det.
Herr talman! Man kan alltid diskutera orsak och verkan, men jag kan försäkra Birger Schlaug, att om han kommer ner till västkusten och träffar läkarna vid Uddevalla lasarett, kommer de att ur trafiksäkerhetssynpunkt understryka vikten av att få bättre vägar på den sträckning som är aktuell just för att få ner trafikolyckorna. Oavsett vilken nivå vi hamnar på är det naturligtvis viktigt att få en så säker trafik som möjligt. Det finns emellertid inte några enkla lösningar för att åstadkomma detta. Jag tror inte att vi skall beklaga oss alltför mycket, även om det är mycket kvar att göra, eftersom Sverige vid internationella jämförelser trots allt ligger hyggligt till även på detta område. Men vi måste naturligtvis motverka den ökning av olyckorna som har skett. För att göra det finns det alltså ett rätt omfattande program.
Herr talman! Beträffande Scandinavian Link-delen vore det bättre att förbättra vägen norr om Uddevalla, men det var inte Volvo intresserat av, och därför är tydligen inte heller regeringen intresserad av det, åtminstone inte i första vändan. Det är inte söder om Uddevalla som problemen finns — det vet statsrådet mycket väl. Måste bilismen öka? Nu säger statsrådet att regeringen vill arbeta för att minska den. Hur skall det gå till? Tala om hur det konkret skall gå till! Ökade satsningar på motorvägar minskar trafikolyckorna, säger statsrådet. Men hur är det med tillfarterna? Man ökar ju bilismen genom att satsa så enormt mycket på motorvägar. Kostnaderna för den här lilla vägstumpen på västkusten är snart uppe i 1 miljard kronor.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva beslutet att göra banan Sundsvall-Långsele till länsjärnväg och att göra någon särskild insats för att utveckla järnvägstrafiken på den aktuella banan. Indelningen av järnvägsnätet i stomjärnvägar och länsjärnvägar har skett utifrån dagens trafikefterfrågan. De järnvägar där trafiken huvudsakligen är av lokal och regional karaktär har därvid förts till länsjärnvägsnätet. Avgränsningen kommer att följas upp successivt, och förändringar i trafikmönstret och resenärernas efterfrågan kan leda till en omprövning av nuvarande indelning. 1988 års trafikpolitiska beslut innebär att planering och prioritering av investeringar på länsnivå i vägar, länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar skall ske samordnat och på samhällsekonomiska grunder. Det är länsstyrelserna som svarar för dessa avvägningar. Mot denna bakgrund är jag för närvarande inte beredd att föreslå någon åtgärd med anledning av Roy Ottossons fråga.